Herr talman! Riksdagen står denna majdag inför ett viktigt, för att inte säga historiskt, avgörande. Det utskottsbetänkande vi behandlar gäller en grundläggande trygghetsfråga för huvuddelen av det svenska folket. Målmedvetet har den borgerliga regeringen inriktat den sociala nedrustningen mot de vitalaste delarna av det sociala trygghetssystem som arbetarrörelsen byggt upp här i landet. Angreppet på ATP och pensionernas värdesäkring är ett exempel. Nu gäller det sjukförsäkringen. Steg för steg bryts på detta sätt viktiga trygghetsreformer ned, och vi avlägsnar oss snabbt från den solidaritetens politik som har varit vägledande för arbetarrörelsens reformarbete. Nästan på dagen för 16 år sedan beslöt riksdagen på den socialdemokratiska regeringens förslag att avskaffa karensdagarna och dessutom väsentligt förbättra ersättningen från sjukförsäkringen. Det är denna viktiga reform som de borgerliga partierna nu avser att riva upp och därmed införa en gammal klassgräns. Dessutom avser man att även i andra väsentliga delar försämra försäkringen. Med rätta har detta framkallat protester från landets löntagare i en omfattning som saknar motstycke. Enbart till socialförsäkringsutskottet har inkommit protester från tusentals människor runt om i vårt land. Denna morgon mötte jag metallarbetare från Hallstahammar som överlämnade listor, upptagande 10 436 namn. De protesterade. De var upprörda. I en särskild skrivelse, ställd till riksdagens ledamöter, har Landsorganisationen, Kommunaltjänstemannakartellen, Privattjänstemannakartellen och TCO:s statstjänstemannasektion uppmanat riksdagen att avvisa förslaget. I denna minst sagt unika skrivelse understryker man att regeringens förslag är en eftergift åt illa underbyggda arbetsgivarkrav och ett öppet stäilningstagande mot löntagarna. Utöver de ofta påpekade orättvisor som blir följden av regeringsförslaget ökar också kraftigt risken för konfrontation på arbetsmarknaden. Höstens viktiga avtalsrörelse är med andra ord redan i fara, om riksdagen skulle votera igenom förslaget. Trots de massiva protesterna har förslaget endast i ett avseende utlöst någon reaktion från den borgerliga sidan, nämligen när det gäller egenföretagarna. På ett avslöjande sätt markerar detta var de borgerliga partiernas intressen är förankrade i denna viktiga rättvisefråga. Det är ett djupt orättfärdigt förslag som den borgerliga regeringen förelagt riksdagen. På sina håll talar man om att detta är en reform. På ett grövre sätt kan knappast svenska språket missbrukas. Det är sannolikt att enskilda borgerliga ledamöter i riksdagen från början inte haft klart för sig hur illa genomtänkt och alltigenom orättfärdigt förslaget är. I dag bör det dock stå klart för alla vad förslaget innebär och vilka verkningar det i olika avseenden kommer att få. Det är direkt upprörande om man nu, när man har konsekvenserna klara för sig, ändå röstar igenom förslaget. Det är de sjuka och mest utsatta grupperna som skall betala räkningen för denna nya sparaktion på socialförsäkringsområdet. Det är människor med de lägsta lönerna, de sämsta arbetsmiljöerna och de flesta olycksfallen som kommer i kläm. Främst är det industrins arbetargrupper som drabbas. Det visar hur orimligt förslaget är, och det är inte att undra på att upprördheten är stor ute på arbetsplatserna dessa dagar. När den allmänna sjukförsäkringen 1955 infördes, skedde det efter ett mångårigt förberedelsearbete. Reformen innebar att medborgarna garanterades inte bara ersättning för sjukvårdsutgifter utan även kompensation för en stor del av inkomstbortfallet vid sjukdom. I det avseendet var sjukförsäkringen banbrytande på den allmänna försäkringens område. Högern var naturligtvis emot reformen. Riksdagens beslut 1955 var en viktig milstolpe då det gällde den sociala trygghetens utbyggnad i vårt land. Tidigt restes krav att karensdagarna skulle avskaffas. Stora grupper hade avtalsvägen tillförsäkrat sig sjuklön under karensdagarna. Karensregeln kom därför i praktiken främst att gälla de stora grupperna av LO-medlemmar — vid den här tidpunkten betydligt över 1 miljon löntagare. Denna skillnad sträckte sig även till kompensationsnivån. Dessutom hade före 1955 yrkesskadeförsäkringen — vår äldsta socialförsäkring — den regeln att försäkringen täckte inkomstbortfall fr.o.m. dagen efter olycksfallet, om sjukdomen varade mer än tre dagar. Genom den viktiga samordningen mellan sjukförsäkringen och yrkesskadeförsäkringen kom karensbestämmelserna att gälla även yrkesskadefallen. Det innebar en försämring och föranledde starka fackliga krav på en ändring. Den fackliga rörelsen hade vid flera avtalsrörelser fört fram karensdagarna utan att kunna uppnå någon lösning. När den vägen inte var framkomlig återstod den väg som förde ATP och pensionsfrågan till en lösning, nämligen lagstiftningsvägen. I samverkan med den fackliga rörelsen utarbetade socialdemokratin riktlinjer för att genom lagstiftning lösa karensfrågan. Efter riksdagsbeslutet 1966 trädde reformen i kraft 1967. Alltsedan sin tillkomst hade sjukförsäkringen varit så avvägd att den motsvarade 65 26 av inkomstbortfallet efter karensdagarna. Sjuklönen för tjänstemännen kompenserade däremot 80 926 eller mer av inkomsten. Genom reformen 1966 höjdes kompensationsnivån till drygt 80 96 även för LO-grupperna. 1974 följde nästa stora reform. Då höjdes kompensationsnivån till 90 96, Herr talman! Så tillkom den viktiga reform som de borgerliga nu är i färd med att rasera. Det sker genom ett förslag som inte är någonting annat än en illa tillyxad kompromissprodukt. Härigenom infriar mittenregeringen ytterligare ett av de löften man för ett drygt år sedan fick ställa ut till moderaterna för att kunna få bilda en center-folkpartiregering. Ursprungligen hade man dessutom utan vidare tänkt avveckla sjukförsäkringens ersättningar till arbetsgivare för vissa utgifter för företagshälsovård. Det föranledde starka fackliga protester. I den kritiken instämde arbetsgivarna. Förslaget kom heller aldrig på riksdagens bord. Men när löntagarna ensamma protesterar mot karensdagarnas införande och sjukförsäkringens försämring i övrigt, då klingar protesterna ohörda. Under utskottsbehandlingen har på ett avslöjande sätt konsekvenserna och effekterna av förslagen blivit belysta. Propositionen ger i grunden en felaktig föreställning om vad det egentligen kommer att gälla. För det första är det fråga om att införa tre karensdagar och inte två, som man försökt göra gällande. De centerpartister som förklarade sig kunna acceptera två karensdagar men inte tre måste känna sig förda bakom ljuset. För det andra träder inte högriskskyddet in efter tio dagar utan efter 15-20 dagar. För det tredje strider förslaget om karensdagar mot internationella åtaganden från svensk sida om skydd för inkomstbortfall vid arbetsskada. Den av Sverige, med riksdagens godkännande, antagna ILO-konventionen nämns inte ens med ett ord i propositionen. För det fjärde får förslaget negativa konsekvenser för kommuner och landsting, som mister ytterligare en del av sitt skatteunderlag. För det femte vilar beräkningarna av besparingarna på förutsättningar som kan komma att förändras efter förslagets genomförande. Det skulle, herr talman, finnas anledning att närmare redogöra för hur sjukpenningkommittén på hösten 1980 fick ändrade direktiv av regeringen för sitt arbete för att snabbt komma fram med förslag om kostnadsbesparingar i form av bl.a. lägre kompensationsnivå eller karens. Någon redovisning av kommittébetänkandet i de delar detta handlar om en ökad självrisk eller någon sammanställning av remissinstansernas synpunkter finns inte i propositionen. Anledningen ar uppenbart den bitvis mycket fräna kritik mot ett sådant system som framfördes under remissbehandlingen. Endast SAF och SHIO -— familjeföretagen — tillstyrkte. Det säger åtskilligt. Doris Håvik kommer i ett senare inlägg att bl.a. redogöra för vad som utspelats då det gäller sjukpenningkommitténs arbete och betänkande. Hon kommer också att ta upp en del andra frågor i anslutning till det som dagens överläggningar gäller. Som ofta då det gäller viktiga sociala reformer, som borgerliga grupper inte känt någon större samhörighet med, har sjukförsäkringen under årens lopp varit föremål för en ofta missvisande och ogrundad kritik. Vi minns Svenska arbetsgivarföreningens utspel hösten 1976 om den s.k. sjukfrånvaron och krav på försämringar av sjukförsäkringen. Det fick t.o.m. statsminister Fälldin att deklarera att ”regeringen kommer inte att ta upp förslag om förändringar i sjukförsäkringen. Någon gemensam värderingsgrund med regeringen när det gäller SAF:s förslag till social nedrustning finns inte”. — Till raden av svikna löften kan nu även detta fogas. Man har från de borgerliga och SAF hävdat att sjukförsäkringens kostnader rakat i höjden och att därför karensdagarna måste införas. I moderaternas tappning heter dett.o.m. att, och observera här språkbruket, ”förbättrade sjukförsäkringsregler förhindrar okynnesfrånvaro och ökar produktionen och effektiviteten inom våra företag och inom hela samhällsekonomin”. Detta sade Gösta Bohman i den allmänpolitiska debatten den 3 februari 1982. Men fakta är dessa: Vi räknade med att reformen skulle medföra att sjuktalet skulle stiga med 20 20 på grund av karensdagarnas borttagande och med 10 6 genom höjningen av ersättningsnivån eller till 20 sjukdagar. Det dröjde emellertid ett par år innan den beräknade ökningen inträffade. 1970 hade sjuktalet stigit till 19,8 och nådde efter reformen 1974 sin högsta nivå 1976 med 22,9. Därefter har sjuktalet successivt sjunkit och ligger f. n. under 1970 års nivå. 1981 registrerade vi siffran 19,6. Såväl korttidssom långtidssjukskrivningarna har minskat. Under första kvartalet i år har sjuktalet fortsatt att sjunka. I stort sett har sjuktalet följt de beräkningar vi gjorde vid reformens genomförande. Varje enhet som sjuktalet minskar motsvarar i kronor 600 miljoner. Besparingen på sjukförsäkringen de senaste åren är sålunda ca 2 miljarder kronor. Det är betydligt mer än vad man nu säger sig skall spara genom att införa karensdagarna. Det är således fråga om betydande kostnadsbesparingar inom sjukförsäkringen som har kommit till stånd genom att sjuktalet har sjunkit — en sak man hört förvånansvärt litet talas om. Den slutsats regeringen rimligen borde ha dragit av denna gynnsamma förändring är att utvecklingen går i rätt riktning och att åtgärder som ytterligare kan främja en fortsatt sänkning av sjuktalet borde ha vidtagits, exempelvis genom målmedvetna rehabiliteringsåtgärder. Det hade ju varit naturligt. Detta är inte minst angeläget med hänsyn till att det är de långa sjukdomsfallen som helt dominerar försäkringens kostnader. Låt mig tillägga att nio av tio ersatta sjukdagar styrks med läkarintyg — en sak som ofta undanskyms i diskussionerna om den s.k. missbruksfrekvensen. Missbruket är f. ö. enligt flera olika undersökningar ytterst begränsat. Herr talman! Den regeringsproposition som ligger till grund för de beslut riksdagen nu skall fatta har försetts med den oskyldiga rubriken Ändringar i sjukförsäkringen m.m. Vad konsekvenserna av dessa s.k. förändringar innebär skall jag söka belysa med några exempel. Presentationen av förslaget har gått ut på att det gällt att införa två Nr 156 karensdagar. Att den saken har haft en viss betydelse när det gällt att minska enskilda centerpartisters politiska och själsliga vånda torde vara väl bekant. Utöver dessa två karensdagar talar man så vackert i propositionen om att insjuknandedagen skall göras mer ”rättvis”. Denna ”rättvisa” skipar man genom att i praktiken införa en tredje karensdag. Man låter nämligen i fortsättningen insjuknandedagen förläggas till, inte som nu den dag man insjuknar utan den första dagen som man inte kunnat arbeta på grund av sjukdomen. Dagen blir därmed en reell karensdag. Den verkliga insjuknandedagen kan sålunda i fortsättningen infalla dagen före den dag propositionen valt att kalla insjuknandedag, och en inkomstförlust under denna fjärde sjukdag täcks naturligtvis inte heller i fortsättningen. Man vrider inte bara klockan tillbaka till förhållanden som förelåg innan vi tog bort karensdagarna, utan man har lyckats åstadkomma försämringar som går därutöver. Det språkbruk som den borgerliga regeringen tillämpar för att söka motivera den sociala nedrustning som pågår borde egentligen göras till föremål för en studie av någon språkforskare. Det är många förskönande omskrivningar vi möter som beteckningar på försämringar, som dessutom på ett allvarligt sätt vidgar klyftorna i samhället. Det talas om ”självrisk” och ”högriskskydd” och att åtgärder skall gälla ”lika för alla”. TCO har i sitt remissvar till sjukpenningkommitténs betänkande gjort det påpekandet, att ”självrisk” förekommer i sakförsäkringar av bilar, hem o. d., där man till viss del själv kan påverka skadeutvecklingen genom olika skyddsåtgärder och allmän varsamhet. Att i en allmän sjukförsäkring överföra ett sådant synsätt på människors sjukdom och arbetsskada kan uppfattas som speglande en cynisk uppfattning att detta skulle vara självförvållat. Förslaget om karensdagar uppges ”skydda” personer med ofta återkommande sjukfrånvaro genom att man inför ett s.k. högriskskydd. Enligt beskrivningen i propositionen skall det utformas så, att när en person haft tio karensdagar under en tolvmånadersperiod räknas inga fler karensdagar. Bibehållandet av 20-dagarsregeln ger enligt förslaget ett tillräckligt skydd för insjuknandedagen. Blickar man bakom denna beskrivning finner man, att den dag man kallar insjuknandedagen faller utanför högriskskyddet, och detta är därför betydligt mindre förmånligt än man söker göra gällande. En person som vid varje sjukdomsfall förbrukar endast en karensdag kan få inkomstbortfall under tio insjuknandedagar och tio karensdagar, innan högriskskyddet träder in. Vad detta kan komma att betyda för exempelvis handikappade har Handikappförbundens centralkommitté gett exempel på. Vissa av dessa grupper riskerar att få 20 dagars inkomstbortfall eller mera om förslaget genomförs. Det kan gälla astmatiker, diabetiker, hjärtoch kärlsjuka, epileptiker, njursjuka och neurologiskt handikappade. Dessa av sjukdom och därmed vårdoch medicinkostnader redan drabbade personer riskerar således att mista närmare en månads inkomst. I verkligheten är det så, att högriskskyddet aldrig träder in förrän efter 15 dagars inkomstförlust och ibland först efter 20 dagar. De problem som drabbar de handikappade kommer i ett senare inlägg Börje Nilsson att närmare belysa. Jag har sett att centern i annonser visat hur effekterna av de tre karensdagarna kan mildras genom att man tar bort den s.k. fridagsregeln. Det påpekas i annonserna att om man i fortsättningen är sjuk även under de lediga dagar, främst lördag-söndag, som f. n. inte ger rätt till sjukpenning på grund av fridagsregeln, så neutraliseras effekterna av karensdagarna. Om detta skulle åtskilligt kunna sägas. Uppenbart har regeringen utgått från att sjukskrivningsmönstret kommer att följa nuvarande regler. De s.k. besparingarna är ju grundade på detta antagande. F. n. har sjukanmälningarna sin tyngdpunkt förlagd till veckans första dagar. Lyckas centern med sin annonskampanj finns det anledning räkna med att sjukanmälningarna kommer att fördela sig mera jämnt över veckan. I samband därmed kan sjukskrivningsperioderna komma att förlängas och sjuktalet åter stiga. Vad blir det då kvar av besparingarna? I propositionen talar man om att förslaget skall få likvärdig effekt för olika grupper på arbetsmarknaden. Verkligheten korrigerar snabbt dylika antaganden. Även om karensdagarna skulle förutsättas komma att gälla för alla och de tre första dagarna med helt inkomstbortfall inte ersätts, får förslaget ändå stora orättvisa konsekvenser. Det hänger samman med den ojämna förekomsten av sjukdom, beroende på yrkesställning, med andra ord jobbens karaktär. De som har tunga och monotona arbeten blir oftare sjuka. En betydande del av sjukfrånvaron orsakas av arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Personer exempelvis inom livsmedelhanteringen och vårdyrken bör och får inte arbeta ens vid lindriga åkommor om det föreligger smittorisk. Det skulle inte ha varit svårt för regeringen att tränga in i dessa viktiga frågor för att få en verklighetspräglad bild av förhållandena. En utmärkt sammanställning har nämligen publicerats av en under socialdepartementet lydande myndighet, nämligen socialstyrelsen i dess skrift Sjukfrånvaron i Sverige.

Vilken enskild faktor som än tagits fram i olika undersökningar — det må gälla värme, kyla och drag, svårt nedsmutsande arbeten, farliga ämnen, buller, olycksfallsrisker eller den psykosociala miljön — framträder ett helt entydigt mönster: det är de arbetstagare för vilka dessa faktorer slår igenom som har en högre sjukdomsfallsfrekvens. I en rapport från Stockholms läns landsting, som är en av landets stora arbetsgivare med över 60 000 anställda, kan man läsa följande: ”Man kan också med hjälp av samma statistik ge en bild av en frisk och en sjuk landstingsanställd. Den friska är en man i åldern 30-39 år. Han arbetar som läkare eller lärare. Den sjuke är en äldre kvinna i något av yrkena städerska, ekonomibiträde eller sjukvårdsbiträde.” Jagläste för en tid sedan en tidningsartikel av LKAB:s företagsläkare, som gjort ett axplock ur en bergarbetares sjukjournal under den senaste 25-årsperioden. Vid 23 olika tillfällen råkade han ut för olycksfall i arbetet: klämt vänster hand, skräp i höger öga, slägga mot vänster ben, malmstycke på vänster fot, sten slog undan stege, skadade höger knä och fotled, borr mot bröstet, bergras mot nacke och rygg, borrmaskin på höger fotrygg, stenskärvor mot överläppen osv. Han tillägger att införandet av karensdagarna inte är en besparing eller en uppoffring, som solidariskt delas lika av medborgarna. Det är däremot en ekonomisk försämring, som drabbar människor i tunga och utsatta jobb. Det är ett genuint orättvist förslag, som inte på något sätt kan bidra till att lösa Sveriges ekonomiska kris — tvärtom. Om regeringen skulle lyckas med att få bort alla sjuklöneavtal, kommer man visserligen att skapa ett slags formell likställdhet, men reellt blir det fråga om en klasslagstiftning. Arbetsskadorna, herr talman, för mig över till en annan viktig fråga. Det är fastslaget att regeringens förslag om införande av karensdagar strider mot bindande åtagande i internationella avtal, som Sverige ingått i Genåve. Sverige ratificerade 1969 efter riksdagens hörande en konvention om förmåner vid yrkesskada. Konventionen understryker att sjukpenning vid yrkesskada skall utgå för hela sjukdomstiden, dvs. utan karensdagar. Jag har tidigare nämnt att en av de viktigaste orsakerna till att karensdagarna avskaffades 1966 var att den dåvarande yrkesskadeförsäkringen på grund av samordningen med sjukförsäkringen inte gav skydd från första dagen av olycksfallet. Under utskottsbehandlingen och efter hörande av konstitutionsoch utrikesutskotten råder det inget tvivel om att införandet av karensdagar strider mot internationella åtaganden som Sverige gjort. Sverige har förbundit sig att i sin lagstiftning inte ha karensdagar. Detta förhållande nämns över huvud taget inte i propositionen, trots att regeringen ägt kännedom om konventionens förpliktelser. Man har sedermera hänvisat till att man i propositionen nämnt att regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning för att göra en översyn av arbetsskadeförsäkringen för att finna, som man säger, en ”smidig” lösning av samordningsproblemen. En sådan lösning lär inte gå att finna, om riksdagen beslutar att införa karensdagar. Den utredning som regeringen avser att tillsätta tar uppenbart sikte på en försämring av arbetsskadeförsäkringens innehåll. Vi socialdemokrater har motsatt oss detta vid frågans aktualisering i utskottet. Jag vill därför fråga socialministern: När avser regeringen tillsätta utredningen, och vilken sammansättning och vilka direktiv skall den få? Jag vill också fråga hur man, när man väl infört karensdagar i lagstiftningen, tänker sig en ”smidig” lösning av karensdagsfrågan, som tillgodoser det bindande internationella avtal som vi har ingått? Regeringen anför som motiv för sin aktion mot sjukförsäkringen, liksom tidigare då man angrep ATP och pensionernas värdesäkring, att det gäller att göra besparingar. Spareffekterna kan starkt ifrågasättas. När det gäller sjukförsäkringen grundar sig beräkningarna bl.a. på vissa antaganden om sjuktalens fortsatta utveckling, utan att konsekvenserna av de föreslagna ingreppen i försäkringen närmare analyserats. Kostnadsbesparingen genom att insjuknandedagen görs om till en karensdag uppges till 340 milj.kr. De därpå följande karensdagarna beräknas ge 1 500 milj.kr. eller tillsammans 1 840 milj.kr. av en bruttobesparing på 2210 milj.kr. Observera att det således är på karensdagarna den helt dominerande besparingen skall göras. Det skall tilläggas att moderaterna vill gå ännu längre och totalt spara ytterligare 900 milj.kr. Regeringen nämner inte att de beräknade besparingarna, på grund av att sjukpenningen är skattepliktig inkomst, innebär ett kraftigt minskat skatteunderlag inte bara för staten utan också för kommuner och landsting. Det innebär att kommuner och landsting förlorar ca 600 milj.kr. i skatteintäkter. Härtill kommer att regeringen redan nästa år lägger beslag på ytterligare 3 500 milj.kr. av landstingens och kommunernas pengar. Samtidigt gör man gällande att löntagarna måste acceptera karensdagarna för att långvårdspatienterna skall få det bättre. Eftersom det främst är kommuner och landsting som bär ansvaret för äldrevården, framstår dylikt tal som enbart cyniskt. Socialministern har emellertid sagt att förslaget innebär att man får pengar över för att fortsätta att bygga ut sjukvård och långvård. Det skulle vara av värde att få veta på vilket sätt detta skall ske. Kommer exempelvis landstingen nu att kunna påräkna extra anslag utöver de pengar som man tar ifrån dem för den angelägna utbyggnaden av långtidssjukvården? Listan över konsekvenserna av det föreliggande förslaget skulle kunna göras betydligt längre. Doris Håvik och Börje Nilsson kommer senare att tala om detta. Herr talman! I regeringens sparproposition i fjol höst meddelade budgetminister Wirtén att socialministern hade för avsikt att lägga fram ett förslag om ”ökad självrisk inom sjukförsäkringen”. Han tillade att ”härvid kommer lagstiftning att behövas för att åstadkomma en likvärdig självrisk för olika grupper på arbetsmarknaden”. När folkpartiet blev medvetet om konsekvenserna av detta uttalande och att man därmed gett sig på den fria förhandlingsrätten, backade man snabbt ut. Kvar på scenen blev centern, som sökte krafsa kastanjerna ur elden, och det var inte lätt. Det som sedan följde i fråga om olika förhandlingsturer mellan folkpartiet och centern tillhör inte det politiskt särskilt uppbyggliga. I det här läget kunde moderaterna hålla sig på behörigt avstånd, men det var ju ändå deras stöd som fordrades om attacken mot sjukförsäkringen skulle lyckas. Och nu föreligger resultatet. Samtliga tre borgerliga partier står bakom regeringens förslag, att riksdagen skall göra ett uttalande att arbetsmarknadens parter i kommande avtalsrörelse skall medverka till att den s.k. självrisken i sjukpenningförsäkringen får likvärdig effekt för olika grupper på arbetsmarknaden. Moderaterna anför i sin motion att de är motståndare till lagstiftning, men skulle inte arbetsmarknadens parter lyckas sluta sådana avtal som det här är frågan om, kan man tänka sig att en lagstiftning senare behöver övervägas. Herr talman! Om några timmar skall riksdagen votera om detta av regeringen beställda uttalande, som är av utomordentligt allvarlig natur. Förslaget är en direkt utmaning mot löntagarna. Avsikten är att genom riksdagens påtryckning arbetsgivarna i de kommande avtalsförhandlingarna skall lyckas försämra de offentliganställdas och tjänstemännens avtalsreglerade sjukförmåner. Även detta understryker hur orimligt förslaget i sin helhet är. Då detta är en ytterst allvarlig fråga, vill jag till protokollet direkt läsa in vad Landsorganisationen, Kommunaltjänstemannakartellen, Privattjänstemannakartellen och TCO:s Statstjänstemannasektion anför i sin skrivelse till riksdagens ledamöter. Jag citerar följande: ”Endast grupper som saknar avtalsreglerad sjuklön, dvs. privatanställda arbetare, drabbas direkt av regeringsförslaget om karensdagar. För övriga vill regeringen med hjälp av arbetsgivarna riva upp avtalen om sjuklön i samband med de ordinarie avtalsförhandlingarna. SAF har redan förklarat sig beredd till detta. Det är dock bara i teorin som man på detta sätt kan skjuta över ansvaret på arbetsmarknadens parter. Verkligheten är denna: Ingen facklig organisation kommer självmant att gå med på att för de egna medlemmarna försämra förmåner som man tidigare har förhandlat sig till och betalat för, i synnerhet som t.o.m. flera arbetsgivarorganisationer säger nej till förslaget. Självklart måste också löntagarorganisationer, som skulle få sina villkor försämrade till följd av ett riksdagsbeslut i denna fråga, kräva kompensation för detta i förhandlingarna. Landet behöver mer än någonsin en lugn och balanserad avtalsrörelse. Det finns redan många problem och regeringens förslag om karensdagar kan endast försvåra utgångsläget ytterligare. Riksdagen tar på sig ett mycket stort ansvar om förslaget antas. Förslaget innebär nämligen en direkt konfrontation med de fackliga organisationerna.” Detta är den samlade fackföreningsrörelsens syn på förslaget. Sällan, herr talman, har det förelegat starkare skäl att i sin helhet avslå en proposition som vid detta tillfälle. Skulle den borgerliga riksdagsmajoriteten ändå med utslagsröstens övervikt driva igenom förslaget, vill jag klart deklarera att en socialdemokratisk regering omedelbart kommer att riva upp beslutet och tillse att sjukförsäkringen återställs. Herr talman! Med vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 samt i övrigt till utskottets betänkande.

Herr talman! I flera avseenden var det mycket intressant att lyssna till Sven Asplings anförande. Det är alldeles klart att Sven Aspling inte på något sätt ville beröra socialdemokraternas alternativ när det gäller att sanera den svenska ekonomin. Inte med ett ord berörde Sven Aspling alternativet att mani stället för att göra besparingar höjer momsen. Inte med ett ord berörde Sven Aspling vad det skulle betyda för t.ex. kommunerna, i förhållande till den uteblivna skatteintäkt som han här apostroferade och som i och för sig är riktig. Jag tror att det är oerhört angeläget för kommunerna att få veta hur man för framtiden tänkt sig lösningen på de ekonomiska problemen. Nyligen presenterade budgetdepartementet vad de besparingar som regeringen har föreslagit och som man är i färd med att genomföra skulle innebära mätt i behovet av höjd moms — upp till 15 90 för att klara av motsvarande summa pengar. Vad skulle det betyda för de enskilda människorna? Vad betyder en tvåprocentig momshöjning för en småbarnsfamilj eller för den unge individen som skall leva på studiebidrag? Det är låginkomsttagarna, som icke har möjlighet att bestämma sin konsumtion, som får betala dyrt för det alternativet. Jag skall inte i den här repliken gå närmare in på detta, men det är mycket angeläget att socialdemokraterna verkligen talar om vilket deras alternativ är. Jag är helt på det klara med att hade man i sin agitation — när man gick ut i kampen mot förändringarna i sjukförsäkringen — presenterat sitt alternativ, kanske resultatet hade blivit något annorlunda. Gång på gång här i kammaren talar Sven Aspling om att regeringen steg för steg försämrar olika sociala system. Men varje gång underlåter han att sätta in det i dess rätta sammanhang. Det är ju hela tiden fråga om att nu vidta åtgärder för att klara av en god trygghet för framtiden. Det är vad det hela tiden är fråga om, liksom att ha mod att omfördela från de bättre situerade till de sämre situerade, för att klara av situationen inte bara i nuet utan också för framtiden. Jag hoppas att jag hinner apostrofera några av de olika avsnitt som Sven Aspling tog upp. Det gäller t.ex. förhållandet till ILO-konventionen. Jag har, Sven Aspling, följt i stort sett samma mönster som Sven Aspling på sin tid följde. Då var det fråga om en annan proposition som också den stred mot ILO-konventionen. Det var 1976 års lag om arbetsskadeförsäkringen. Det gällde reglerna om änklingslivräntor och där har Sven Aspling på samma sätt som jag har gjort, även om jag inte nämnde ILO i propositionen, låtit frågan bli föremål för utredning. Änklingslivräntorna var då föremål för en översyn i pensionskommittén. Vi har tidigare aviserat en utredning om en översyn av arbetsskadeförsäkringen. Det är vad som nu kommer att ske, och direktiven kommer att läggas fram inom den allra närmaste tiden. Förhoppningsvis kan en bred förankring uppnås, så att vi kan lösa frågan om denna viktiga samordning. Jag delar Sven Asplings uppfattning att vi skall leva upp till de konventioner som vi har ratificerat. Det gäller att finna lösningar på detta. Sedan skulle jag vilja ta upp några andra punkter. Det verkar nästan som om Sven Aspling inte hört vad jag sade i mitt tidigare inlägg, eftersom han påstår saker och ting som är felaktiga från den utgångspunkten. Det gäller t.ex. frågan om insjuknandedagen. Jag har aldrig förnekat att vi har en insjuknandedag, för vilken ingen ersättning utgår. Det är ju faktiskt så att det gäller även i det nuvarande systemet. Enligt förslaget görs ändringen att man skall ha till hälften nedsatt arbetsförmåga för att en viss dag skall få räknas som insjuknandedag. I dag är det ungefär 70 Yo som inte får ersättning för insjuknandedagen och ca 30 26 som anmäler sig dagen före insjuknandet och får räkna den dagen som insjuknandedag. Detta är en orättvisa som finns i dag och som vi ger en rättvisare utformning. Därutöver kommer karensdagarna. När det gäller karensdagarna har vi inte försökt lura någon, som Sven Aspling antydde, utan det har hela tiden varit klart vad det har varit fråga om. Människor som har behov av återkommande behandling — det kan som jag tidigare nämnde vara människor med handikapp av olika slag, allergiker eller människor som behöver njurdialys — har vi tagit hänsyn till genom 20-dagarsregeln. De som genomgår njurdialys är t.ex. ofta frånvarande var fjortonde dag. Med 20-dagarsregeln behöver de inte ens räkna insjuknandedagen, utan det betraktas som en fortsättning på det föregående sjukfallet. Detta måste vara mycket viktigt för just dessa utsatta grupper, när vi nu inför en självrisk i sjukförsäkringen. Sven Aspling kan inte neka till att den fridagsregel som vi i dag har, och som vi har levt med under många år, faktiskt är en existerande klasslag, som vi nu tar bort. Hur man än vrider och vänder på detta problem, så är det, med de avtal som i dag finns på arbetsmarknaden, just blåblusens folk — som jag, lika väl som Sven Aspling, har all anledning att värna om — med ofta tunga och arbetsamma jobb som har fått vara utan ersättning de dagar som de inte har haft arbetsinkomst vid dessa kortare sjukdomsfall. Höstoch vårförkylningar talas det ofta om i detta sammanhang. Därför är den beskrivning som centern har haft i sina annonser korrekt. Med det system som vi nu föreslår blir det för denna typ av sjukdomsfall en begränsad skillnad i förhållande till i dag. Det är viktigt att framhålla, och detta har man inte heller bortsett från i beräkningen av besparingarna. Det är medtaget i form av utebliven besparingseffekt. Jag tycker att vi skall vara ense om att vi har ett sådant förhållande redan i dag och att det blir en förändring med det föreslagna systemet. Det kan man kalla en reform, men jag har aldrig — det vill jag framhålla med anledning av att Sven Aspling talade om språkbruk — i något sammanhang förnekat att man också i dessa fall naturligtvis har karensdagar. Sven Aspling tog sedan upp behandlingen av denna fråga i utredningsarbetet. I propositionen, Sven Aspling, står det faktiskt: ”Kommitténs betänkande har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser avstyrker ett införande av någon form av självrisk i sjukpenningförsäkringen.” I propositionen finns alltså redovisat den negativa inställningen till en självrisk i sjukförsäkringen — jag vill gärna ha detta sagt. Vi har i propositionen inte undanhållit några fakta i det avseendet. Till sist, eftersom min tid snart är ute, vill jag understryka att den besparing som det här är fråga om inte är tillkommen för att vi tror att många människor fuskar med sin sjukförsäkring. Jag tror att det är ytterst få som gör det. Det är istället fråga om att så många som möjligt skall vara med och spara, när vi nu tvingas att spara. Det gäller framför allt de människor som har arbete — och det är många i vårt land, fler än i de allra flesta länder, även om vi har en arbetslöshet som enligt våra förhållanden är för hög och som vi på alla sätt måste bekämpa. Inom denna försäkring har vi, Sven Aspling, en stor spännvidd. Därför är det ett felaktigt påstående, när Sven Aspling säger att det är ett orättfärdigt förslag. I så fall är vårt sjukförsäkringssystem i dag orättfärdigt, som ger 329 kr. till höginkomsttagaren och 8 kr. till hemmafrun. Det är alltså med detta som utgångspunkt man får vara med och spara. Ju lägre inkomst, desto mindre blir självrisken. Ju högre ersättning, desto mer får man ta i självrisk. Vi har kapat också på toppen ur fördelningspolitisk synpunkt. Det är sanningen, Sven Aspling.

Herr talman! På tre minuter hinner jag inte gå in på alla de frågor jag skulle vilja ta upp. Först några ord om momsen. Om man vill ha ett solidariskt samhälle måste det bygga på att det icke blir de sjuka, de arbetslösa och pensionärerna som skall betala kostnaderna för att vi skall komma till rätta med våra förstörda statsfinanser. De kostnaderna måste bäras solidariskt. Därför har vi sagt att vi är beredda att återställa momsen till den nivå som den hade i fjol höst. Vi för ingen överbudspolitik. Vi är mycket återhållsamma med våra löften. Vi har lovat fyra ting: att säga nej till karensdagar, att återställa värdesäkringen av pensionerna, att eliminera den urholkning av arbetslöshetsförsäkringen som har skett under de senaste åren och att återställa statsbidragsnivån för daghemmen. I inget av dessa fyra fall är det fråga om några nya reformer eller nya utgiftsåtaganden, utan endast om att förhindra en fortlöpande social nedrustning. Vi har anvisat full finansiering för dessa åtgärder. Det är en gammal hederlig socialdemokratisk politik att ange finansieringskällorna och också tala om att en rättvis fördelningspolitik kostar pengar. Dessa frågor kommer säkerligen Olof Palme att ta upp senare. Några ord om ILO-konventionen. Karin Söder anser att jag på min tid också förbigick ILO-konventionen, när vi slopade rätten till livränta från arbetsskadeförsäkringen för efterlevande och beroende änkling. Men då skall man komma ihåg två viktiga saker. För det första var konventionen utförligt redovisad i propositionen, och den svenska ILO-kommittén hade fått tillfälle att yttra sig. Nu har varken konventionen nämnts i propositionen eller ILO-kommittén tillfrågats. För det andra var det fråga om en förändring av oändligt mycket mindre räckvidd än att införa karensdagar i arbetsskadeförsäkringen. Det förhöll sig nämligen så, att under åren 1968-1973 hade inte en enda änklingslivränta beviljats, och vid sistnämnda tidpunkt fanns det bara tre änklingslivräntetagare i hela landet. Konventionens artikel 18 stadgar också att det endast är handikappade änklingar som varit beroende av den avlidne för sin försörjning som skyddas av konventionen. I vårt land skyddas handikappade personer som inte kan försörja sig genom pensionsförmåner från den allmänna försäkringen. Så ligger det till. Medan jag har tid kvar vill jag upprepa min tidigare fråga till Karin Söder. Om många och vackra ord skulle vara detsamma som pengar skulle kommuner och landsting inte behöva känna bekymmer. Jag upprepar min fråga: På vilket sätt avser regeringen att konkret ge ett ekonomiskt stöd till landstingen för långtidssjukvårdens utbyggnad? Vi vet att utbyggnaden nu allvarligt minskar. Här sprider man löften och säger att man får pengar över och därför kan bygga ut sjukvård och långvård. Hur hänger egentligen dessa två saker samman? Jag kan försäkra att intresset är stort ute i kommuner och landsting för att få ett klart besked på denna mycket viktiga punkt. Herr talman! Jag vill i nästa replik återkomma till frågan om insjuknandedagen — det är en fråga som sannerligen behöver belysas.

Herr talman! Det är så, Sven Aspling, att jag har använt samma teknik när det gäller ILO-konventionen som Sven Aspling på sin tid använde. Om frågan är stor eller liten är visserligen inte ovidkommande, men det kan vara intressant att göra det konstaterandet att vi har använt samma teknik och att jag lägger samma vikt vid efterlevnaden av konventioner som Sven Aspling gör. Det är därför utredningen får i uppdrag att skyndsamt, på allra bästa sätt och, som jag hoppas, med bred förankring finna en lösning på frågan om relationerna till konventionerna när det gäller det här förslaget. När det gäller relationerna till kommuner och landsting och deras möjligheter att bygga ut vården vill jag säga att Sven Aspling ändå måste vara medveten om att sedan 1976, då vi fick icke-socialistisk regering i det här landet, har bidragen till kommuner och landsting till skatteutjämning mer än fyrdubblats. Därmed har möjligheterna för dem ökat att i olika avseenden bygga ut vården. Svaret på Sven Asplings fråga blir mot den bakgrunden att om vi fortsätter det framgångsrika arbetet med att sanera statens finanser, då ökar möjligheterna att fortsätta med denna viktiga skatteutjämning, och vi kan på det sättet lägga grunden för en god vård och omsorg av de många människor som behöver det, bl.a. det stigande antalet åldringar. Det är nämligen inte bara vad vi får i plånboken som är viktigt, Sven Aspling, även om det är viktigt nog för att vi skall kunna upprätthålla en god konsumtionsstandard och grundtrygghet. Minst lika viktigt är emellertid att vi hanterar våra sociala utgifter på ett sådant sätt att vi får pengar över för att ta hand om dem som är sjuka och dem som behöver vård och likaså för t.ex. barnomsorgen. Sven Aspling redogjorde för hur man på olika sätt skall återställa gamla system, och han nämnde då speciellt barnomsorgen. Jag hinner inte gå närmare in på detta, men jag vill säga att ett återställande av det gamla systemet enligt socialdemokratisk modell när det gäller barnomsorgen innebär — om jag har förstått Sven Aspling rätt — att man inte skall fullfölja riksdagens förslag om att också ge statsbidrag till deltidsförskolor. Det betyder alltså att man ställer en viktig grupp utanför statsbidragssystemet, nämligen barn till hemmavarande föräldrar. Jag vill gärna ha detta sagt i dag, så att folk får det klart för sig. Vidare tog Sven Aspling upp tidigare frågor om vilka som får bära den ekonomiska bördan i samband med det här förslaget. Jag har aldrig stuckit under stol med att vi med förslaget fördelar den ekonomiska bördan på de många människor som har arbete i vårt land. Vi följer därvid samma mönster som sjukförsäkringen är utformad efter, dvs. att om man har låg inkomst, så får man bära en liten självrisk. Även om jag är medveten om att det kanske kan bli svårare att spara för att gardera sig, är jag övertygad om att man enligt denna modell med de högriskskydd som är inbyggda, genom 20-dagarsregeln och fridagsregelns borttagande skall kunna klara av detta på ett bra sätt. Förslaget berör i huvudsak de korttidssjuka — eller de korttidsfrånvarande, skulle jag vilja säga, för det är ju inte så att det är arbetslösa och pensionärer som får bära bördan, utan det är de som har arbete. Men det förhåller sig så att korttidsfrånvaron har mycket små variationer när det gäller olika yrkesgrupper och olika kön.

Skillnaden finns mellan personer under 30 år och personer däröver. Detta har också bestyrkts av en representant för LO, Ingemar Lindberg. Jag läste det alldeles nyss. Han pekar också på att 13 96 av sjukskrivningen gäller korttidsfrånvaro och att man inte heller från LO:s sida kan påvisa några större skillnader när det gäller korttidsfrånvaro. Då är vi inne på det som Sven Aspling tog upp i sitt första inlägg, de människor som har en besvärlig arbetsmiljö. Det är självklart, Sven Aspling, att vi måste lägga stor vikt vid deras situation. Därför är alla de satsningar som har gjorts och som måste till för att klara av arbetsmiljön viktiga i det här avseendet. De satsningar som har gjorts under de senaste tio åren har givit resultat på det sättet att långtidssjukskrivningarna har blivit kortare. Det är också ett tecken på att rehabiliteringen har blivit bättre. För de människor som Sven Aspling apostroferade betyder borttagandet av fridagsregeln väldigt mycket när det gäller deras kortare frånvaro. De är ju kollektivanställda, och de har i det nuvarande systemet fått bära en större börda än andra. Det råder ingen tvekan om detta. Vi har haft en klasslag i det avseendet fram till nu. Med hänsyn till de avtal som ingåtts har där funnits orättvisor. Nu blir det ett mer rättvist system, även om alla här får bära karensdagarna. Detta är alltså sanningen om korttidsfrånvaron, Sven Aspling, med utgångspunkt från samma källa som Sven Aspling åberopade. Sven Aspling tog också upp andra områden i sitt tidigare inlägg här, och jag hoppas att vi skall kunna återkomma till dem, t.ex. när det gäller pensionärernas situation och de handikappades situation. Detta inlägg vill jag sluta med att än en gång säga att propositionens förslag är ägnat att spara på ett sådant sätt att många får dela på sparandet. De som har mycket får spara mer också proportionellt sett än de som har en låg inkomst. De som är sjuka ofta kommer att ha ett extra skydd. Detta är utgångspunkten för vårt förslag, och jag tror att alla som sätter sig ned och studerar förslaget ordentligt i alla dess delar kommer fram till att detta är ett fördelningspolitiskt riktigt sätt att medverka till att klara det här landets finanser. Men jag kan också förstå att med den upprörda debatt som har varit har många blivit oroade. Inte minst har socialdemokraterna medverkat till att denna oro blivit mycket större än vad det funnits anledning till. Det är kanske den allvarligaste sidan av saken, därför att det får människor att tro att vi inte kan spara i det här landet, och då leds vi så småningom in i mycket värre ekonomiska situationer, som verkligen skulle kunna äventyra landets ekonomi på lång sikt. Det vill inte vi medverka till. Vi skäms heller inte för att föreslå att riksdagen skall göra ett politiskt uttalande med den innebörd som föreslås i propositionen. Det är ju ändå riksdagen som har det yttersta ansvaret för landets ekonomi. Då måste den också kunna ge uttryck för hur den ser på fördelningspolitiken i vårt land.

Herr talman! Vad den svenska arbetarrörelsen har varit djupt engagerad i när det gäller den här frågan är att sprida saklig upplysning, att belysa förslagets konsekvenser. Det har varit viktigt — det är alltid viktigt i ett demokratiskt samhälle. Kunskapen om det här förslaget, fru Söder, är stor i dag. Det är därför reaktionerna har blivit så häftiga och stora. Människorna vet vad det gäller. Fru Söder skulle ha varit med i dag när jag mötte metallarbetarna från Västmanland, som slår fast vad det är fråga om. De som främst drabbas är de människor som har de sämsta arbetsmiljöerna, de flesta olycksfallen, de flesta sjukdomarna, de lägsta lönerna och därigenom också den lägsta sjukersättningen. Herr talman! Jag är angelägen om —i varje fall för protokollets skull — att ta upp det som fru Söder nämnde inledningsvis i sin första replik. Det gäller frågan om insjuknandedagen. Fru Karin Söder försöker att bortförklara att det egentligen inte är fråga om tre karendagar. Om fru Söder slår upp sin egen proposition på s. 19 kan hon läsa vad hon själv skrivit, nämligen att villkoren för att en dag skall räknas som insjuknandedag är desamma som gäller för övriga dagar i en sjukperiod. Hon har därmed alltså sagt att samma villkor skall gälla för insjuknandedagen som för de därpå följande två karensdagarna. Tror fru Söder inte på vad hon själv skrivit, är det bara att jämföra den av henne föreslagna lagtexten vad gäller insjuknandedagen med den lagtext som reglerar den allmänna rätten till sjukpenning. Lagtexterna är identiska till sitt innehåll. Först när sjukdomen orsakat nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften kan insjuknandedag räknas, karensdagar räknas och sjukpenning utgå. Det är denna lagtext som fru Söder bett riksdagen anta och som tillstyrkts av utskottsmajoriteten. Någon lagtext som reglerar den insjuknandedag som det talats om i olika sammanhang, bl.a. här av fru Söder, föreligger helt enkelt inte. Får jag bara säga fru Söder: Var litet försiktig när det gäller att tala om likställdhet! Jag har belyst vad det är fråga om. Karensdagarna drabbar främst industriarbetargrupper och de handikappade — det är de som får betala räkningen. Det framgår också klart av förslaget var de verkliga besparingarna ligger. Det är karensdagarna som skall svara för den helt dominerande summan. Vi vet — jag upprepar det — vilka som drabbas; det är industrins arbetare och de handikappade. Nu försöker fru Söder göra nivåsänkningen till någon sorts utjämningsoch rättvisefråga. Det är ett annat sätt att försöka föra folk bakom ljuset. I förhållande till den summa man skall spara genom karensen rör det sig här om ett mycket begränsat belopp när det gäller sänkningen av ersättningsnivån. Dessutom skall man komma ihåg att minskningen för dessa inkomsttagare sker på toppen av deras inkomst och att man måste räkna med marginalskatteeffekten när det gäller minskningen av ersättningen från sjukförsäkringen. Det framstår egentligen närmast som löjligt när man från regeringens sida försöker skjuta fram nivåsänkningen som en ursäkt för att införa karensdagar.

Herr talman! Jag måste säga att Sven Asplings argumentation är något märklig när det gäller hans syn' på att minskningen blir större för höginkomsttagare än för andra. Nog är väl det ett uttryck för att den starkare skall bära mer än den svagare att vi föreslår den förändringen på toppen? Eftersom sjukförsäkringen har den stora spännvidd som den har när det gäller ersättningen betyder detta — nog är det väl på det sättet, herr Aspling — att ju lägre inkomst man har desto mindre blir självrisken. Det följer av det förhållande som existerar, och det går icke att bortförklara. Sedan, Sven Aspling, har jag aldrig förnekat att — och det framgår också av propositionen — det är karensdagarna som ger den största spareffekten, eftersom det är här som korttidsfrånvaron slår ut. Jag vet att Sven Aspling inte har någon mer replik, och jag skall begränsa mig något, men jag vill upprepa vad jag har sagt tidigare: Korttidsfrånvaron varierar mycket litet mellan olika yrkeskategorier, men i fråga om långtidsfrånvaron finns det variationer. Systemet är då sådant att den långtidssjuke visserligen har karensdagar i början och en ersättning som är något begränsad från tredje till nittionde dagen, men därefter går ersättningen upp till 90 96. Vi har all anledning att slå vakt just om de långtidssjuka. Regeringsförslaget är uttryck för ett solidariskt handlingssätt. Sven Aspling sade tidigare att förslaget är cyniskt. Jag vill då, herr talman, till sist ta tillfället i akt att åberopa tre inlägg i den här debatten som gjorts utanför kammaren av socialdemokrater, representerande olika generationer. Per Eckerberg, tidigare statssekreterare i socialdepartementet, skrev så sent som i den bok som tillägnades Gunnar Sträng att det var en olycka att ta bort karensdagarna. Det får stå för hans räkning, men det är den mening han ger uttryck för. Häromdagen läste jag ett klipp från 1980, där det stod att förutvarande SSU-ordföranden under publikens jubel i Gävle hade talat för karensdagar och andra ändringar inom det sociala trygghetssystemet som tänkbara vägar när man måste spara. En socialdemokratisk riksdagsman och byggnadsarbetare sade förra året att om man måste spara så är införande av karensdagar en möjlig väg. Även inom det socialdemokratiska partiet har det alltså förekommit uttryck för samma tänkesätt som i regeringen när det gäller införande av karensdagar. Om vi i Sven Asplings ögon är cyniska, delar vi den cynismen med andra. Jag anser dock att det är mera cyniskt att inte ta itu med problemen och se till att många får dela på bördan för att sanera ekonomin för framtiden. Socialdemokraterna går ut med ett budskap där de inte talar om hela sanningen och framför allt inte talar om vad som är alternativet till den här besparingen, nämligen en momshöjning, som på ett mycket ofördelaktigt sätt berör stora grupper i vårt samhälle.

Herr talman! Det har varit mycket intressant att höra socialminister Karin Söder. Jag tycker att debatten hade vunnit på om Karin Söder hade kunnat detaljerna i sin egen proposition. Jag skall be att få återkomma till det med några enkla exempel, så att vi kan få klart för oss vad det hela handlar om. Sven Aspling har på ett förtjänstfullt sätt pekat på hur vi steg för steg i facklig och politisk samverkan har byggt ut vår sjukförsäkring så att den ger människorna i vårt land den trygghet som de har haft fram tilli dag. Självklart kan också bra försäkringar ha sina skönhetsfläckar, och en sådan var att vid korttidsfrånvaro och för deltidsanställda och säsongsanställda var kompensationsnivån icke acceptabel. Den var för låg. Det väcktes motioner i riksdagen och LO och TCO gjorde framställningar till regeringen där man begärde att denna fråga skulle ses över. En av Karin Söders företrädare i ämbetet, socialminister Rune Gustavsson, tillsatte en utredning som hade till syfte att komma till rätta med denna låga kompensationsnivå. Om möjligt skulle man pröva om det kunde ske inom ramen för ett sjuklönesystem. Utredningen kom fram till att ett sjuklönesystem där arbetsgivarna betalade de första 14 dagarna skulle vi inte ha. Det skulle föra för långt att redogöra för varför vi kom fram till detta ställningstagande, och jag skall försöka begränsa mig till ämnet, det vi diskuterar i dag. Men vi kom fram till att det fanns möjligheter inom ramen för nuvarande lagstiftning att lösa kompensationsfrågan för just de kategorier som jag har nämnt. I stället för att dela årsinkomsten i 365 delar, som sker i dag, kunde man för en deltidsanställd som var halvårsarbetande dela lönen i 180 delar, eller kanske i 90 om det gällde återkommande säsongarbete. Det fanns alltså möjligheter. När remissinstanserna tog del av detta förslag tyckte de att det var en bra väg att slå in på och rekommenderade att man skulle fortsätta utredningsarbetet. Det kan inte ha undgått Karin Söder att många remissinstanser hade den uppfattningen. Vi har inte fått uppdraget, utan man föredrar nu i stället att diskutera som om man har löst problemen för dessa kategorier genom att ta bort fridagsregeln. Den skall jag också närmare komma in på. Vi arbetade oförtrutet, men plötsligt, den 2 oktober 1980, fick utredningen tilläggsdirektiv. Då var det inte längre tal om förbättringar, då var det inte längre tal om kompensationsnivåer som var oacceptabelt låga för vissa grupper, utan då skulle vi införa självrisk för alla i hela systemet. Och det skulle ske snabbt. Karin Söder ville ha detta underlag till regeringen, som det hette, inom sex månader. Då skulle man pröva olika möjligheter när det gällde karensdagar och sänkt kompensationsnivå, och det diskuterades också ett både-och. Den 16 oktober frågade jag Karin Söder här i denna kammare vad hon menade med att denna självrisk skulle drabba alla grupper på ett i princip likartat sätt. Jag visste ju, vilket Karin Söder verkade ganska aningslös om den 16 oktober 1980, och även i dag, såvitt jag kan bedöma, att detta skulle få allvarliga konsekvenser på arbetsmarknaden och mellan de avtalsslutande parterna. Jag skall gärna göra Karin Söder glad en gång till — jag har läst in detta till protokollet några gånger förut.

En förändring i sjukförsäkringssystemet måste ovillkorligen vara utformat så att alla, oavsett vilket yrke de har, skall ha samma grund för sin trygghet. Det är detta som är utgångspunkten för formuleringen. Jag är glad att jag nu får klarlägga detta, för vi behöver ju inte gå så långt tillbaka i tiden för att finna att förhållandena i det här avseendet varit ganska ojämlika.” Ja, det var före 1967. Man försökte två gånger i hårda avtalsrörelser under 1960-talet. När det gäller just blåblusens folk — ordet ligger inte riktigt bra till i munnen för mig, men jag använder Karin Söders egen vokabulär — så misslyckades man i dessa förhandlingar. Man ställde inte upp från arbetsgivarnas sida på att ge betalt för karensdagarna. På den tiden hade man en regering som man kunde gå till, som sade: Detta är inte rättvist. Här måste vi lagstifta. Det skedde fr.o.m. den 1 januari 1967. Nu håller man på att lagstifta bort det och vill t.o.m. ha applåder för det. Detta protokoll tog jag med till samtliga utredningens ledamöter, Karin Söder. De läste med stor förundran: Är det möjligt att ett ansvarigt statsråd har sagt att detta ovillkorligen måste drabba alla lika? Juristerna var mycket förvånade över att statsrådet bundit upp sig så. Vi sände detta uttalande vidare till professor Tore Sigeman vid Stockholms universitet och frågade vilka framkomstvägar som fanns. Han svarade: Det finns inga hinder mot att införa en tvingande lag på svensk arbetsmarknad. Det gör det således inte, och Karin Söder har inte heller varit främmande för att införa något så unikt som detta. Så mycket kan jag säga som att det är sällsynt där fackföreningsrörelsen är något så när utbyggd — och det får vi ändå säga att den är här i Sverige. Sedan fanns den andra vägen, nämligen att parter som i avtal — efter förhandlingar — hade fått betalt för karensdagar eller högre kompensationsnivå kunde sätta sig vid förhandlingsbordet och säga: Nu vill vi i rättvisans namn inte ha detta längre. Vi ber att få slippa detta. — Men det torde vara osannolikt att de skulle göra så. Förmånen har tillkommit i förhandlingar, och det ligger i ordet att det kan ha varit ett tagande och givande och att man i avtalsförhandlingarna valt betalda karensdagar i stället för en annan förmån. Det finns avtal som är många år gamla. Det brukar innebära någon form av avlösning när man börjar diskutera försämringar. Jag trodde att Karin Söder efter debatten i oktober hade lärt sig någonting, men jag läste ändå in min uppfattning till protokollet också den 11 december. Karin Söder var glad och sade att det var exakt så hon menade. Vi jobbade oförtrutet vidare i sjukpenningutredningen. Vi räknade på olika modeller. Vi räknade på vad staten skulle tjäna och — betydligt mindre — vad den enskilde skulle förlora. Det blev ett betänkande späckat med tabeller och siffror. Vi var tio ledamöter i utredningen, och majoriteten — fem ledamöter med ordföranden i spetsen — valde att inte ta ställning. Vi andra fem — två socialdemokrater och företrädarna för LO, TCO och SACO/SR -— tyckte att det, när vi hade fått ett uppdrag av ansvarigt statsråd, var riktigt att tala om vad vi tyckte. Vi ansåg att statsrådet behövde veta var vi stod för att kunna ta ställning till hur propositionen skulle utformas. Vi skrev en reservation, som arbetsmarknadens parter och socialdemokraterna står bakom. Det är bara att beklaga att Karin Söder inte redan i april månad 1981 insåg vad det ställningstagandet innebar. Man har i dessa yttersta dagar läst i centerpressen, inte minst i Skånska Dagbladet, som jag vill beteckna som huvudorganet — det är möjligt att så inte är fallet — att Karin Söder borde ha lyssnat mer på arbetsmarknadens parter och tagit kontakt med dem tidigare. I april 1981 — ungefär ett år innan propositionen lades fram — kunde inte regeringen vara okunnig om vad arbetsmarknadens parter tyckte i den här frågan. Men det handlade egentligen inte om detta, utan det var snarare fråga om ett beställningsarbete. Man ville sitta kvar i regeringsställning. 12 miljarder kronor skulle sparas. Tiden gick, och man måste lägga fram ett förslag på bordet. Karin Söder har själv sagt att sjukförsäkringen var ett område som vi inte hade rört — så just därför var det lämpligt att ta till. Och genom nu föreslagna förändringar skulle man spara ungefär 1 870 milj.kr. — om jag nu har adderat det hela rätt. Men detta är beskattade förmåner. Sedan har man höftat till en statsskatt— vad det kunde tänkas bli — och så är vi nere på 1 400 milj.kr. Men det har redan prutats 100 miljoner före denna debatt; det framgår av tilläggspropositionen. Var de 100 miljonerna har försvunnit har jag inte kunnat klara ut, men 100 miljoner mindre i besparing lär det bli. Vidare har vi en kommunaloch landstingsskatt i det här landet som är högre än statsskatten. Med tanke på förskjutningen i systemet lär det väl från 1985 bli ungefär 1 200 milj.kr. om året som stat och landsting kommer att mista. Vid presskonferensen den 10 mars, när Karin Söder presenterade det dokument vi i dag diskuterar, sade Karin Söder att de pengar vi får in genom att vi inför självrisk i sjukförsäkringen skall vi använda för att bygga ut vård och trygghet för de alltmer ökande skarorna äldre människor. Karin Söder nickar, så jag citerar alldeles säkert rätt. Det är ju ändå kommuner och landsting som har ansvaret för att bygga ut såväl åldringsvården som långtidsvården. Om man har mindre pengar, går ekvationen inte ihop. I skuggan av den fråga vi i dag diskuterar har man ytterligare besparingar som skall göras. Det gäller tandvården och kostnaderna på sjukhus. På nytt är alltså tandvårdsförsäkringen i skottgluggen för försämringar. När tandvårdsförsäkringen infördes 1974 gav den en god kompensation för patienternas tandvårdskostnader. Kostnaderna för tandtekniskt material ersattes helt. Kostnaden för arvode ersattes då med 50 96 upp till 1 000 kr. och med 75 26 därutöver. Den högre procentsatsen gällde dessutom för kostnaderna för förebyggande åtgärder och proteser. Under de borgerliga regeringarnas tid har försäkringen försämrats avsevärt. Den 1 juli 1980 höjdes gränsen för den 50-procentiga kompensationsnivån till 2 500 kr. Samtidigt sänktes ersättningsnivån för kostnader för förebyggande åtgärder och proteser till 50 26. Den 1 januari 1981 sänktes ersättningsnivån även för tandtekniskt material till 50 96. Nu föreslås att ersättningsnivån fr.o.m. den ljuli, om några månader, generellt skall sänkas till 40 26. Alla skall nu betala 60 9 själva. Så urholkas steg för steg en av våra unikaste försäkringsreformer. Det omvittnas nu att kostnadsfördyringen också resulterar i en minskad efterfrågan av tandvård, till men för patienterna och med en stor oro bland tandläkarna som ju har att förmedla vården. Man höjer också den avgift man har att betala på sjukhus med en femma upp till 40 kr. Det är en fördubbling på dessa år. Det slår extra hårt i och med att man samtidigt som denna höjning sker får karensdagar. Det är inte bara de sjuka som drabbas av en sänkt kompensationsnivå, utan det gäller också dem som får havandeskapspenning och dem som tillfälligt vårdar barn. Då frågar nog många: Havandeskapspenning — vad är det för någonting? Det heter så mycket: föräldraförsäkring, ersättning för tillfällig vård av barn, havandeskapspenning. Denna havandeskapspenning tillkom för kvinnor som hade ett tungt arbete och inte kunde arbeta så länge inom sin yrke före den beräknade förlossningen som andra kvinnor kanske kunde göra. Då kunde man pröva möjligheterna till en omflyttning på arbetsplatsen. Om det inte gick att ordna ett lämpligt arbete åt dem, hade de rätt att få havandeskapspenning. Denna påverkas nu också av den tänkta kompensationsnivån. Ja, skall man spara så skall man spara! Och vi ser vilka det är som får betala. Som jag sade inledningsvis hade det varit betydligt lättare att föra denna diskussion, om Karin Söder bättre hade satt sig in i sin egen proposition. Jag skall gärna medge att den är snårig, den är risig, den är en kompromiss. Vi vet ju att man skulle komma överens med folkpartiet, som inte ville lagstifta om kompensationsnivåerna för dem som i avtal hade tillförsäkrat sig sjuklön under karensdagarna. Karin Söder var däremot beredd att göra det, och den dag då propositionen lades fram beklagade hon att hon inte hade haft möjlighet att föreslå en lagstiftning, som jag vill kalla en tvingande lagstiftning, på svensk arbetsmarknad. Då har man kommit fram till att ta bort fridagsregeln, säger Karin Söder, för det var verkligen en klasslag. Och så inför man karensdagar i stället som tydligen inte är en klasslag. Låt mig peka på hur det var tidigare. Då kunde t.ex. Pettersson komma hem från bygget, han hade blivit litet dålig. Nu är det inte en fredag jag talar om, utan det var på tisdag som han kom hem. Han anmälde sig till försäkringskassan och fick ersättning fr.o.m. onsdag. Var han sjuk över lördag och söndag fick han inte sjuklön för fridagarna. Han fick alltså inte sjuklön för två fridagar under en period av sex dagar efter insjuknandedagen. Nu kommer samme Pettersson hen: på tisdag. Det är insjuknandedagen enligt de gamla reglerna men inte enligt de nya. Han kan t.o.m. ha läkares ord på att han har insjuknat, men se det har han inte gjort enligt lagen. Insjuknandedagen är onsdag. Han får inga pengar för den dagen. Sedan kommer de två karensdagarna, torsdag och fredag. Det kan bli förlorad arbetsinkomst under tre och en halv dag. Sedan får han förstås sjuklön på lördag och söndag, det skall i sanningens namn sägas. Och så säger man att man har tagit bort en klasslag! Jag vill påstå att man har infört en. Så fungerar alltså propositionens förslag om insjuknandedagen. Beträffande högriskskyddet vore det intressant att få veta av Karin Söder hur de gör som brukar klara sig, möjligen med möda, med att vara hemma två dagar. De måste förlora arbetsinkomst under 20 dagar innan de har haft de tio karensdagarna under en tolvmånadersperiod som skulle vara till så utomordentligt stor hjälp för de grupper som ofta är sjuka. Och eftersom de har besvär är de sjuka två dagar igen. Gäller då högriskskyddet? Nej, insjuknandedagen får de inte för, så de förlorar ytterligare en dag, men de får för karensdagen efter 21 dagar av förlorad arbetsinkomst. Är det detta som skall hjälpa de utsatta grupperna? Karin Söder talade också om dem som får njurdialys. Det var just för de grupperna som den socialdemokratiska regeringen införde 20-dagarsregeln igen. Då får man enligt nuvarande konstruktion omedelbart ersättning för insjuknandedagen, om tidigare sjukdomsfall ligger inom 20 dagar. Och det gör den för de grupperna. Så de var redan hulpna, om man så får uttrycka sig. Jag förstår att frågan är besvärlig, men jag hävdar att det inte är besparingar man är ute efter. Detta är i stället ett led i en politisk strategi, och det gäller inte bara sjukförsäkringen utan också den fråga vi senare skall diskutera, nämligen arbetslöshetsförsäkringen. Karin Söders mycket suddiga och diffusa uttalanden om vad som skall hända med arbetsskadeförsäkringen finner jag illavarslande. Det är bara Karin Söder själv som kan undanröja den oro jag känner genom att deklarera att samordningstiden inte kommer att förlängas. Riksförsäkringsverket räknar nu med en samordningstid på 180 dagar för att spara in personal. För alla som skadar sig innebär det en ersättning på 87 90 de första 90 dagarna. Jag befarar att de skall få 90 26 av lönen för den återstående sjukdomstiden upp till 180 dagar. Nu får de 100 96. Det föreligger också förslag om en samordningstid på tolv månader. Det betyder en ersättning med 87 90 under 90 dagar och 90 96 för den återstående sjukdomstiden i stället för, som nu, 100 96. Den 1 januari 1983 skall denna reform, som Karin Söder säger, träda i kraft. Man har för avsikt att icke bryta mot internationella överenskommelser men ändå ha kvar de administrativa effekterna av samordningen. För mig förefaller det vara ett konststycke. Men, som sagt, lösningen lär väl finnas, om viljan nu är så god som det har deklarerats. Låt mig ställa ytterligare en fråga till Karin Söder. Om det skulle gå så att det blir en borgerlig regering efter valet i september, utgår jag från att det sker en regeringssamverkan med moderata samlingspartiet. Det partiet betraktar denna reform som ett steg på vägen, ett provisorium, till dess man har funnit den, enligt deras sätt att se, fulländade sjukförsäkringen. Den bör i så fall innebära minst sju karensdagar och 80 26 kompensationsnivå hela vägen. Det finns redan i dag långtgående planer på detta. Hur ställer sig Karin Söder till det? Sätter ni klackarna i marken och håller emot, eller gör ni som nu och ”hittar sjukförsäkringen”, när moderaterna beställer besparingar. Jag tycker att den frågan är berättigad. Får jag så rätta en liten petitess. Karin Söder sade att 13 20 av sjukdomsfallen är korttidsfall. Ja, procenttalet 13 är rätt, men det är 13 20 av de totala kostnaderna som hänför sig till korttidsfallen och 87 96 till långtidsfallen. Jag medverkar gärna till att rätta till detta i protokollet. Den 24 maj i år sade Thorbjörn Fälldin i denna kammare: ”När vi sparar för att dra ned budgetunderskottet, då ser vi till att de sämst ställda inte drabbas.” Hur kommer ni att göra i detta fall? För det är väl ändå inte genom att tala om borttagande av fridagsregeln och högriskskyddet som ni skall kunna säga att Thorbjörn Fälldins löfte är uppfyllt. Klart står att det blir de sjuka som får betala för de sjuka.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

Herr talman! Jag skall inte utmana Doris Håvik på en diskussion om snårighet och innantilläsning. Men jag kan konstatera att om Doris Håvik hade läst på litet bättre, skulle hon inte ha påstått att alla kommer att få betala 60 70 i tandvårdsförsäkringen. Här finns nämligen en fördelningspolitisk profil, som jag också apostroferade i mitt inledningsanförande. De personer som har vårdkostnader över 2 500 kr. kommer även fortsättningsvis att få 75 Fo i ersättning. Det var en sak. Den andra saken är att Doris Håvik tog upp även havandeskapsförsäkringen och lät påskina att här skulle ske en mycket stor förändring av ersättningen från denna försäkring. Det är fråga om en reduktion från 90 till 87 70. Det rör sig inte om några karensdagar alls, Detta har Doris Håvik inte påstått, men hon angav inte heller vad förändringen bestod av. Detta vill jag gärna klarlägga. I sitt exempel beträffande fridagsregeln påstod Doris Håvik att en person skulle kunna få 3,5 karensdagar, som hon uttryckte det. Jag sade tidigare i dag att om man har halv frånvaro en dag, skulle den dagen kunna räknas såsom insjuknandedag. Då kan det inte bli några 3,5 dagar utan ersättning. Doris Håvik beskrev sedan utredningsarbetet och beskyllde mig för aningslöshet och jag vet inte allt. Det är egentligen ganska märkligt att Doris Håvik såsom ledamot av utredningen skulle behöva fråga här i riksdagen för att få veta hur utredningsarbetet skall bedrivas. Det Doris Håvik citerade från debatten här står faktiskt också i utredningsdirektiven. Så det var inte så märkvärdigt med den saken. Vidare tog Doris Håvik upp mitt uttryck ”blåblusens folk”, som jag tycker är ett hedersomnämnande, och berörde diskussionen om likvärdighet. Socialdemokraterna har i dag på samma sätt som 1967 faktiskt möjlighet att hävda att denna reform skall slå på ett likvärdigt sätt.

Jag har i dag precis samma uppfattning som jag hade i den riksdagsdebatt som ägde rum 1980. Eftersom avtalen går ut samtidigt som detta förslag skall träda i kraft, är förutsättningen i dag faktiskt att man här får likvärdighet, om arbetsmarknadens parter kommer överens om detta och förbunden sedan följer varandra i utformningen av de avtal som därefter träffas. Detta är en oerhört viktig utgångspunkt för dagens debatt. Riksdagen har här en möjlighet att hävda likvärdigheten. Doris Håvik berörde också de människor med tunga arbeten som jag apostroferade i samband med min debatt med Sven Aspling. Jag skulle då gärna inför denna kammare vilja peka på den kampanj som centern en gång fick föra mot en socialdemokratisk regering för att just denna grupp av människor skulle få lika pensionsålder — 65 år. Centern har, Doris Håvik, i alla tider försökt att värna om de människor i samhället som har det sämst ställt. Det är också utgångspunkten för det arbete som vi har bedrivit i regeringsställning i tider av ekonomiska svårigheter. I Sverige måste, liksom i många andra länder, den offensiva ekonomin kombineras med besparingar inom den offentliga sektorn. I Västtyskland, där man har socialdemokratisk regering, har man fått göra vissa nedskärningar. I Danmark har man, med socialdemokrater i regeringen, gjort på samma sätt. Vad vi syftar till är en långsammare ökning av de offentliga utgifterna. Jag vill än en gång understryka att det absolut inte är fråga om att rasera några sociala trygghetssystem, utan att det gäller att minska takten i utgiftsökningen. Det är då vi skapar möjligheter för åtaganden på lång sikt. Jag vill understryka vad som har hänt tidigare och som då från socialdemokratisk sida i varje fall i ord har framställts som social nedrustning. Vårt införande av högkostnadsskydd för läkarbesök och läkemedelsinköp har särskilt gynnat barnfamiljer och dem som har speciellt stort behov av läkemedel och medicin. När pensionsindex ändrades så att indirekta skatter och energipriser inte längre skulle påverka detta index har samtidigt pensionstillskotten höjts, så att de som bara har folkpension och låg ATP skall få kompensation. Detta har förstärkt grundtryggheten, och det innebär att alla pensionärer är garanterade en skattefri inkomst som närmar sig 25 000 kr. Ett problem i sammanhanget är att undantagandepensionärerna, som har stått utanför ATP, och deras efterlevande inte har fått den kompensation som centern upprepade gånger har krävt här i riksdagen men som socialdemokrater och andra har motsatt sig. Vi har, för att ta ett annat exempel, infört riksfärdtjänst, en grundtrygghetsreform för rörelsehindrade, flerbarnstillägget, som nu utgår med 750 kr. extra för det tredje och 1500 kr. extra per år för fjärde barnet. Detta utbetalas utöver barnbidraget på 3 000 kr. för varje barn. De här åtgärderna är grundtrygghetsreformer, led i en politisk strategi för att skydda dem som bäst behöver hjälp. Men socialdemokraterna har röstat emot flerbarnstillägget liksom ATP-rätten för vård av barn i hemmet. Det är ofta som ni socialdemokrater säger nej i riksdagen till åtgärder som är ägnade att medverka till att förbättra för människor i samhället. Det är en sorts underbudspolitik. Samtidigt är ni inte beredda att förändra någonting, inte ens att göra omfördelningar. Det är en kortsynt politik, som ni för till priset av en popularitet som kan bli dyr att betala. Jag efterlyser fortfarande från socialdemokratisk sida en presentation av hur era momsförslag och andra förslag till hur man skall sanera ekonomin slår för de enskilda människorna. Jag tror att en sådan presentation skulle — jag vill upprepa det — bli en ganska avsevärd chock för dem som har trott på socialdemokraternas löftespolitik.
Herr talman! Ja, det var ett brett register som här spelades upp, och jag föredrar att hålla mig till ämnet — jag tror att debatten blir mera strikt och stringent på det sättet. Låt mig börja där Karin Söder slutade! Vi var emot momssänkningen — låt mig få säga det — och vi röstade emot den. Vi säger att vi skall återföra den tidigare momsen när vi kommer tillbaka i regeringsställning. Det är att hålla vallöften, när vi säger det. Vi menade, när vi var emot momssänkningen så konsekvent, att vi behöver vi dessa pengar. I övrigt har Karin Söder möjligheter att ta upp hela den ekonomiska debatten när det blir tillfälle till detta litet längre fram innan riksdagen slutar för säsongen. Mig förefaller det som om denna debatt hör hemma där och att det finns ekonomisk täckning för vad vi har föreslagit. Er väg är kantad av svikna löften. Vi går ut och säger att vi kommer att hålla våra vallöften på fyra punkter: när det gäller pensionerna, när det gäller sjukförsäkringen, när det gäller barnomsorgen och när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, som kommer upp senare i kammaren i dag — jag har nämnt detta tidigare i mitt inlägg. När har det blivit högsta moral att svika löften och omoraliskt att hålla löften? Karin Söder sade att centern har kämpat för den sociala tryggheten. Det var bra att hon använde förfluten tid — ty den tiden är nu förbi. Visst kämpade ni för att man skulle sänka pensionsåldern till 65 år. Jag skall här gärna säga att vi under en följd av år framhöll att vi saknade de ekonomiska resurserna, ty vi ansåg att det var viktigt att människor hade ett innehåll i sina plånböcker som gav dem en trygg ålderdom och inte bara en sänkt pensionsålder. Vi ville också när vi fattade beslut ge dem detta innehåll så att de kunde inrätta sitt liv därefter och att det inte fördes en politik som var ungefär som dagspris på räkor. Danmark — jag väntade det — och Västtyskland tog Karin Söder upp. I dessa länder är man i precis samma läge som Karin Söder på så sätt att man har koalitionspartner i regeringsställning. Karin Söder måste veta att det kan vara besvärligt med en koalitionspartner. Två är naturligtvis ännu värre — även detta har ju Karin Söder erfarenhet av. Då får man inte genom de intentioner man har. Danmark, Norge och Finland har ordnat frågan med karensdagar. I Västtyskland har en gång förekommit en omfattande metallarbetarstrejk då karensdagsfrågan diskuterades. Jag skall be att få rätta till en sak för Karin Söder. Det är helt riktigt med procentsatsen på tandvårdsförsäkringen. Men gränsen för tandvårdsförsäkringen har höjts till 2 500 kr., och det blir så dyrt för människorna att det inte blir så många som får del av den förmånligare försäkringen — det kan man fråga tandläkarna om. Slutligen gjorde jag mig skyldig till ett misstag, herr talman.

Herr talman! Det är naturligtvis lätt att svänga sig med uttryck av olika slag, som när Doris Håvik här säger att det är för dyrt att gå till tandläkaren — hon ursäktade då sitt misstag tidigare, och misstag kan vi göra här i talarstolen. Det är lätt gjort och det gör jag också ibland, och då får vi rätta till dem. Men det är faktiskt så, Doris Håvik, att när det gäller fördelningen av kostnaderna för tandvård är det 93 26 av samtliga patienter som har en totalkostnad för sin tandvård som understiger 2 000 kr. — för den andelen patienter som har en totalkostnad på uppemot 2 500 kr. har jag inga exakta siffror. Men det väsentliga är att de människor som verkligen behöver får en så fullgod ersättning som 75 96 av sina tandvårdskostnader. Den största andelen patienter hos tandläkarna har en ganska låg kostnad, och det har varit utgångspunkten för att jag har kunnat gå med på den förändring som det innebär att statskassan förstärks med 200 milj.kr. Jag talade visserligen, Doris Håvik, i förfluten tid om vad vi har gjort, men vårt arbete för att stödja och hjälpa de människor som har det svårt kommer att fortsätta. Jag vill bara ta några exempel för att motbevisa detta ständiga tal om regeringens — och i detta fall talar Doris Håvik gärna om centerns — numera bristande ansvar för de sociala frågorna, ty siffrorna talar ett helt annat språk än vad som kommit till uttryck i dessa påståenden. För att nämna några exempel vill jag framhålla att statsbidraget till färdtjänst har ökats sex gånger sedan vi fick den icke-socialistiska regeringen här i landet. Inom handikappområdet som helhet har anslagen ökat från 6 miljarder till 15 miljarder i årets budgetförslag. Den sociala hemhjälpen har byggts ut. Texttelefoner för döva är någonting som har föreslagits detta år. Handikapporganisationerna har fått ett mer än fem gånger ökat stöd under denna period. På arbetsmarknadsområdet har de handikappade fått ett mer än fördubblat stöd. På område efter område kan vi visa på hur centern och folkpartiet i regeringsställning tillsammans hävdar de svagas rätt i samhället. På riksdagens bord ligger nu ett förslag till förbättrade vårdbidrag till föräldrar med svårt handikappade barn. I samband med att index ändras för pensionerna ändras också procentsatsen när det gäller handikappersättningen. Jag nämnde tidigare högkostnadsskyddet när det gäller läkemedel. På detta sätt måste vi gå vidare i förbättringar av stödet för de människor som verkligen behöver stöd. Även i tider av ekonomiska svårigheter måste vi ha modet att omfördela och som individer med arbete också ta en viss självrisk för att gå vidare i detta arbete. Jag kan svara på en fråga som Doris Håvik tidigare ställde och som jag inte svarade på i min tidigare replik. Frågan gällde hur vi skall tillgodose behovet av vård.

Det finns alltså ett direkt samband i detta fall. Och det finns även ett direkt samband mellan det minskade behovet av sjukförsäkringsavgift och avgifterna till folkpensionen, ty med den överföring av 1,5 76 som föreslagits har vi förbättrat möjligheterna att säkra och utveckla pensionerna för de allt fler äldre som finns i samhället. Vi bör inte — som ofta hävdas — sätta den ena gruppen mot den andra. Men här är det faktiska förhållandet att vi dels på grund av minskad sjukfrånvaro, dels på grund av besparingarna i sjukförsäkringen kan föra över pengar till folkpensionerna och därmed till statsbudgeten. På detta sätt kan vi också göra de insatser som behövs för vård och omsorg i alla avseenden i samhället. Det är ett sammanhang som måste vara lätt att förstå, när man som Doris Håvik länge har sysslat med sociala frågor både i riksdagen och utanför det här huset.

Herr talman! Det är inte utan att jag hyser en viss oro för att de äldre människorna skall vänta på den vård och trygghet de behöver till dess att regeringen har lyckats sanera ekonomin. Jag tror att många grupper inte överlever den tiden. Karin Söder talade om centern, och det är därför kanske inte så märkvärdigt om jag riktar mig till centern. Karin Söder säger mycket sällan ”regeringen”, utan det är centern det handlar om. Karin Söder tog här upp att det finns pensionärer som begärde undantagande från ATP och som inte fick pensionstillskott därigenom. Men har någon haft en så exklusiv chans som Karin Söder — som sitter som socialminister och som känner för grupperna och som framlade en proposition förra året innebärande att det numera inte skall göras något undantagande från ATP? Hade det då inte varit ett lämpligt tillfälle att i samma proposition genom några raders lagtext ge dessa grupper möjligheter att få pensionstillskott? Det verkar något patetiskt, när centern driver frågan och Karin Söder är socialminister, att hon inte har lyckats skapa rättvisa på det området. Karin Söder föredrar att tala om allt möjligt annat. Men det är väl ändå karensdagarna och försämringen av sjukförsäkringen som vi skall diskutera i dag? Annars tror jag att debatten kommer att förlora väldigt mycket — inte minst för dem som försöker följa den och är utlovade att få höra om sjukförsäkringen och nu hör allt möjligt annat. Men Karin Söder väljer självfallet själv vad hon helst vill tala om, vilket kan uppfattas som att det finns vissa ämnen som hon helst vill undvika. Låt mig återgå till detta med insjuknandedagen. Nu kommer jag att säga något som låter väldigt krångligt, men så här är det: Det räcker inte med att man är helt arbetsför halv dag — man måste vara halvt arbetsför hel dag för att få räkna den första dagen som insjuknandedag. Det får exakt den effekt som jag tog upp i ett exempel. Detta tillhör de mycket krångliga sakerna. Och varför skall man göra det enkelt när man kan krångla till det? Jag skall, Karin Söder, sluta med att säga följande, eftersom jag inte har någon replik kvar. Det är lätt, sade Karin Söder, att man i en talarstol säger någonting som är förhastat och fel. Det håller jag gärna med om. Karin Söder sade i ett tidigare ånförande: Min tid är snart ute. Jag måste säga: Jag önskar verkligen socialministern ett långt och hälsosamt liv. Men kanske finns det flera med mig — jag vet inte — som önskar att tiden som socialminister kan bli avkortad.

Herr talman! Dess bättre är det i ett demokratiskt samhälle folket i val som bestämmer vem som skall ha både riksdagsmannaposter och sedermera, som en följd av detta, ministerposter. Det skall vi väl inte behöva diskutera här. Men det är klart att oppositionen alltid vill se en regerings företrädare utbytta, så det önskemålet har jag stor respekt för, Doris Håvik. Doris Håvik säger att jag inte vill tala om sjukförsäkringen. Det vill jag visst. Jag talade mycket och ingående om detta både i mitt första anförande och i de övriga inläggen. Men både Sven Aspling och Doris Håvik gör påståenden om regeringens — och nu säger jag regeringens — oförmåga, illvilja och vad det nu är fråga om. Och då måste jag naturligtvis bemöta dessa påståenden, som också gäller andra områden. Det är närmast en självklarhet att det måste vara så. För att sedan ta ett annat exempel, Doris Håvik, som belyser diskussionen om den momshöjning som socialdemokraterna faktiskt har föreslagit: För kommunerna innebär detta att det blir en ytterligare ekonomisk belastning med mellan 600 och 650 milj.kr. Det kan vara värt att ta med detta i bagaget när man diskuterar att de här besparingarna inte ger effekt när man vill kompensera på annat sätt. Jag skulle också kunna ta fram exempel på hur det slår för barnfamiljerna. En tvåbarnsfamilj — med fyra personer — förlorar också på en sådan här operation, även om socialdemokraterna föreslår ett höjt barnbidrag. Så till frågan om insjuknandedagen: Det har gjorts gällande, inte minst i den socialdemokratiska reservationen, att de nya reglerna för insjuknandedag skulle innebära en försämring jämfört med nuvarande regler. De nuvarande reglerna innebär att ersättning inte utgår för den dag som sjukanmälan kommer in till försäkringskassan. Ersättningen är alltså beroende av när anmälan görs och inte av den faktiska sjukdomssituationen, och det är det vi menar är felaktigt. Den som är förutseende och kvällen före sjukdagen ringer till försäkringskassan och sjukanmäler sig får ersättning redan första sjukdagen. Den som däremot väntar med sin anmälan till morgondagen för att se hur hälsotillståndet då utvecklat sig går miste om ersättningen första sjukdagen. Detta är en orättvisa som rättas till genom regeringens förslag, där rätten till ersättning knyts i första hand till nedsättningen av arbetsförmåga och inte till anmälningstidpunkten. Som insjuknandedag skall då i fortsättningen räknas den dag då arbetsförmågan är nedsatt med minst hälften, dvs. samma krav skall gälla för denna dag som för övriga sjukdagar. Detta innebär för flertalet sjukdomsfall ingen ändring av ersättningsrätten, eftersom någon ersättning för insjuknandedagen i dag inte utgår för ungefär 70 70 av sjukfallen — så är förhållandena. Det är alltså möjligheten att anmäla sig sjuk kvällen före den verkliga sjukdagen som faller bort. Det klarläggandet vill jag göra. Jag kan hålla med Doris Håvik om att reglerna kan förefalla något besvärliga när man inte ser dem på papper, men så här är faktiskt förhållandena. Jag skulle gärna till sist vilja ta upp en annan fråga, som kanske har belysts för litet här i dag. Det gäller de problem som är förknippade med att arbetsmiljön är mycket olika för olika arbetstagare. Det kan ha betydelse för korttidsfrånvaron. Men den stora effekten gäller naturligtvis långtidsfrånvaron. Det är ju inte med korttidsfrånvaro som man kurerar ryggar som är dåliga eller sådana effekter som uppstår av en hård arbetsmiljö. Det är då viktigt att fortsätta ansträngningarna för att förbättra arbetsmiljön men också att se till att rehabiliteringsinsatserna blir bättre. Och det är detta vi nu ser effekten av — att de långa sjukfallen så att säga blivit kortare. Som slutvinjett till diskussionen med Doris Håvik skulle jag vilja uttrycka en from förhoppning om att vi i varje fall i detta avseende kan arbeta vidare tillsammans med att förbättra arbetsmiljön och förbättra för de människor som har en svår och tung arbetsbörda i vårt land.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets ordförande har en märklig fallenhet för att betrakta den svenska välfärden som en historisk parentes som börjar med Gustav Möller och slutar med Sven Aspling. Allt vad dessförinnan var och allt vad därefter har varit är enbart mörker och inte förtjänt av andra kommentarer än tandagnisslan. Och gnissel har vi fått höra mycket här i kammaren i dag och landet runt i flera månader. Men det är, herr Aspling, inte svårt att få fram den sortens gnissel i form av namninsamlingar och demonstrationer om en mäktig rörelse med alla sina krafter månad efter månad ägnar sig åt medveten och grov verklighetsför vanskning, i fråga om både de förslag som föreligger, förutsättningarna för dem och alternativen till dem. Då får man fram den sortens effekter. Jag tror att man måste ha klart för sig att det är ur detta korta perspektiv — från Gustav Möller till Sven Aspling — som socialförsäkringsutskottets ordförande ser socialförsäkringen för att över huvud taget förstå hans sätt att resonera. Det är det som gör att han kan beteckna det beslut som vi snart skall fatta som ett historiskt avgörande, vilket det naturligtvis inte är. Doris Håvik har korrekt räknat fram att nettobesparingen av den förändring i sjukförsäkringen som karensdagarna och kompensationsnivån innebär är 1,3 å 1,4 miljarder. Det är knappt 10 96 av de samlade utgifterna för sjukpenningen i Sverige, i ordets bokstavligaste mening en marginell förändring. Därmed inte sagt att den är betydelselös. Det är betydande belopp som sparas till statsbudgeten — det skall vi inte förbise. Det är betydande förändringar för en del människor. Det är självfallet riktigt att förändringarna inte är desamma för alla människor. Ingen försäkring kan någonsin konstrueras så att den innebär detsamma för alla. Regler för sjukförsäkringen gäller bara dem som är sjuka. De andra slipper undan. Hur en vanlig brandförsäkring är utformad är alldeles ointressant för dem det aldrig brinner hos. Detta är en självklarhet. Det är endast de som drabbas av det vi försäkrar oss emot som över huvud taget påverkas. Det är inte så i sjukförsäkringen, Doris Håvik, att de friska betalar för de sjuka. Friska och sjuka tillsammans betalar vad sjukdomen kostar. Detta är all försäkrings själva grundidé, att inom ett kollektiv dela på kostnaden som annars skulle drabba bara några inom kollektivet, och några som man inte i förväg vet vilka de är och inte heller i vilken omfattning de drabbas av försäkringsfallet. Det är återigen detta som är själva grundförutsättningen för all försäkring. Egentligen är den klassiska livförsäkringen en försäkringsteoretisk omöjlighet. Man kan nämligen inte försäkra sig mot någonting som undantagslöst drabbar alla. Därför är den egentligen inte heller någon livförsäkring. Den är, som det hette på den tiden jag växte upp i livförsäkringsbranschen, en blandad livoch kapitalförsäkring. Den är ett sparande. Det belopp som finns kvar när jag dör eller när jag — vilket försäkringstjänstemän på den tid jag nu talar om, en sedan länge förgången tid, brukade kalla försäkring på rent liv— vid 90 års ålder vill lösa ut försäkringen är en sparad peng, det är inte en riskpeng. Premien är uppbyggd för detta. Om vi skall tala om försäkring måste vi ha klart för oss att det finns några storheter som måste avvägas mot varandra i all försäkring. Vi kan se det från litet olika håll. Det som är intressant i dag är att all försäkring innehåller de tre momenten risk, självrisk och premie. De är beroende av varandra. Jag går inte så långt som Doris Håvik att jag hoppas på en fulländad försäkring. Världen har aldrig sett en sådan, och får nog aldrig se den heller. Men en bra försäkring är inte självklart den försäkring som ger det högsta försäkringsbeloppet. Det är inte heller självklart den försäkring som ger den lägsta premien eller den minsta självrisken, kanske ingen alls. Den bästa försäkringen är den som erbjuder den rätta avvägningen, den för varje tid och för varje serie omständigheter rätta avvägningen av risk, självrisk och premie. Vi kan önska vad vi vill, men vi kan inte alltid göra något åt det. Vi kan maskera och delvis korrigera den försäkringsteoretiska verkligheten just när det gäller socialförsäkringen. Vi kan bygga på den med egentligen försäkringsfrämmande moment, och det har vi i stor enighet gjort i betydande utsträckning. Men det rubbar inte de grundvalar som vi ändå inte kommer förbi. Vi vet att i en så relativt lättbegriplig försäkring som vår vanliga bilförsäkring väljer människorna i mycket stor utsträckning — om de inte av avbetalningskontrakt tvingas till någonting annat — frivilligt en försäkring med jämförelsevis hög självrisk, för att därmed undvika en mycket hög premie. De väljer detta frivilligt. Man säger O.K., 1 200 kr. kan jag klara. Visst blir det besvärligt. Jag kanske får låta bli att åka utomlands på semestern det året, om jag råkar ut för en smäll på 1 200 kr. på min bil. Men jag klarar det, min ekonomi slås inte sönder. Det är för mig bättre än att betala flera hundralappar till varje år, oavsett om det händer mig något eller inte. Jag tror att många, om de får förutsättningarna klara för sig, skulle resonera på precis samma sätt om en socialförsäkring. Hur mycket kan jag klara, och hur mycket är jag beredd att betala för att slippa klara någonting själv? Nu har människorna i det här landet inte fullt ut fått chansen att träffa det avgörandet. De har förvillats av en debatt som till stora delar helt enkelt inte är sann. Det har kunnat ske bl.a. därför att vi just har korrigerat och förändrat de försäkringsmässiga förutsättningarna för vår försäkring och maskerat den. Gunnar Biörck i Värmdö kommer om en stund att tala om en motion, som jag har mycket stor sympati för. Varken jag eller någon annan i socialförsäkringsutskottet har kunnat yrka bifall till den motionen. Men det beror, åtminstone för min del, närmast på att Gunnar Biörck antingen är för sent ute eller för tidigt. Han är för sent ute i den meningen att det är tekniskt administrativt omöjligt att villfara hans önskemål i dag utan mycket långa och krångliga förberedelser och omläggningar av hela systemet. Han är för tidigt ute därför att vi kanske ännu inte har hunnit dit där jag tror att vi kommer att hamna, då det Gunnar Biörck efterlyser, nämligen ett klart för den enskilde uppenbart samband mellan försäkringskostnad och försäkringsförmån skall återställas. Om den avgift min sjukförsäkring kostar hade varit synlig för mig själv varje år,t.ex. som den senast var på min egen skattsedel, hade den debatt vi nu för sannolikt haft ett annat innehåll. Kostnaderna måste betalas. Socialministern har förklarat att — och jag tror att hon har rätt i det — folkpensionsavgiften under alla omständigheter måste höjas. Vi kan inte fortsätta att betala folkpensionen, till så stor del som nu sker, med skattemedel över budgeten. Avgiften måste under alla omständigheter höjas. Det föreslås en höjning med en och en halv procent. Det slår inte igenom på arbetsgivaravgiften i dess helhet eller på löneutrymmet därför att man samtidigt kan föreslå en sänkning av sjukförsäkringsavgiften med lika mycket. Men vi hade fått höjningen ändå. Vad innebär en och en halv procent av ett redan i det närmaste obefintligt utrymme för löneökningar? På en vanlig inkomst handlar det om en hundralapp i månaden — året runt, vare sig jag är frisk eller sjuk. Det är den inkomstmöjlighet man måste avstå från om man vill avstå från att förändra sjukförsäkringen på det sätt som nu föreslagits. Lägger man på detta 2 26 mervärdeskatt, som jag också får betala vare sig jag är frisk eller sjuk, är jag rätt säker på att för de flesta vanliga inkomsttagare är det socialdemokratiska alternativet ännu värre än den självrisk man kan drabbas av i sjukförsäkringen, och som — man skall medge det — i extremfall kan bli rätt besvärande. Meni Sven Asplings perspektiv är allting rätt och väl såsom det var fram till september 1976. Det är märkligt att det gäller även tandvårdsförsäkringen — en av våra ”unikaste” reformer, som Doris Håvik uttryckte sig. Det är riktigt. Tandvårdsförsäkringen är unik. Men på vilket sätt? Den är inte unik i världen. Den är inte unik genom sina förmåner. Doris Håvik, Sven Aspling, jag och hela socialförsäkringsutskottet vart.ex. i Västtyskland och tittade på tandvårdsförsäkring. Där har de sedan Bismarcks tid en tandvårdsförsäkring som är bättre än vår, för patienterna. Men vår tandvårdsförsäkring är unik. Den har en i försäkringsvärlden unikt hög självrisk på 50 96 för de allra flesta. Propositionen som införde denna självrisk var signerad av Sven Aspling. Det är många gånger högre, hur man än räknar, än den självrisk i sjukpenningförsäkringen som vi i dag föreslår. Ingen har föreslagit att vi skall ha 50 90 självrisk i sjukpenningförsäkringen upp till ett tak, som faktiskt för de flesta tandvårdspatienter ligger på molnfri höjd. Varför är det så bra? Det är just 50 96 som är bra. När vi moderater 1974 föreslog en kompensationsnivå på 75 Yo för alla och anvisade finansiering för det, var det fel. När regeringen i dag föreslår 40 90 är det fel. 50 96 är rätt, av det skälet att det råkade stå i den proposition som Sven Aspling signerat. Jag är emellertid inte glad åt det förslag som regeringen har lagt fram. Det är inte bra. Jag hade helst velat undgå det. Jag har förstått att också Karin Söder helst skulle ha velat undgå det. Vi kommer nämligen ned till en otäckt låg kompensationsnivå i fråga om tandvårdsförsäkringen — jag menar att vi var där från början. Sven Aspling slösar gärna med uttrycket ett historiskt avgörande. Han använde faktiskt det uttrycket i debatten också den gången när vi beslöt om tandvårdsförsäkringen. Jag minns att jag hade invändningar, att det var ett bra steg på vägen men att det inte skulle lösa problemen för på långt när alla människor. Det finns nämligen fortfarande — och fanns troligen i början av 1970-talet, konstigt nog, ännu fler än nu — människor i det här landet, för vilka det egentligen är likgiltigt om en tandläkarräkning är på 500 eller 1 000 kr., därför att redan 500 ligger långt utom räckhåll. Försäkringen innebär alltså inte någonting i fråga om vad jag skall betala, utan den innebär någonting i fråga om vad jag skulle ha betalat, om jag hade haft råd att gå till tandläkaren. Så visst är det illa att vi sänker nivån. Jag hoppas att det skall bli tillfälle att taigen detta, och jag hoppas att den översyn som är utlovad skall kunna ta tag även i detta. Från moderat håll har vi ställt oss bakom regeringens proposition i de väsentliga delarna. Som nämnts har vi föreslagit 900 milj.kr. i ytterligare besparingar. Att vi i huvudsak har ställt oss bakom regeringens proposition innebär inte att vi ger den något särskilt högt betyg. Den kunde ha varit bättre. Efter all den tid som gått läggs den nu fram vid en tidpunkt som faktiskt innebär att det blir tidsnöd när det gäller att föra ut budskapet om vad det verkligen handlar om. Propositionen är visserligen, som socialministern sade, inställd i ett totalekonomiskt, samhällsekonomiskt sammanhang, men jag skulle vilja se den mera inställd i ett socialförsäkringssammanhang, gällande hela vårt socialförsäkringssystem. Jag är inte alls säker på att just de ändringar som vi nu kommer att besluta, ifall allt går väl, om ökad självrisk i sjukpenningförsäkringen, om lägre kompensation i tandvårdsförsäkringen och en del annat är de bästa avvägningarna. Jag är helt övertygad om att vi snart måste se över hela socialförsäkringssystemet, för att bl.a. undersöka var det finns bitar som vi helt kan vara av med. Vi har under de glada åren, när vi hade gott om pengar, kostat på oss att försäkra bort även småsaker. Det gäller just sådant som den enskilde faktiskt kan bära utan att behöva hamna i någon allvarlig ekonomisk kris, men det försäkrar vi bort. Det finns exempel. Visserligen har Doris Håvik uppmanat oss att hålla oss strikt till ämnet, men jag är inte säker på att jag kan leva upp till det, särskilt som Doris Håvik själv i samma andetag som hon sade detta omedelbart övergick till att ägna en hel replik åt att tala om fyra socialdemokratiska vallöften, lämplig pensionsålder och regeringsförhållandena i Danmark och Västtyskland. Det är inte mitt ämne. Vad debatten handlar om i dag är ju socialförsäkringen. Det finns något som kallas behovsprövat hustrutillägg till folkpensionen och som vi nyss har diskuterat. En gång i världen var det en viktig förmån. Vi föreslog att belopp som understiger 100 kr. i månaden helt enkelt inte skulle utbetalas. Det är en teknik som används i andra sociala sammanhang. Pengarna bara stannar där de är. Vilka hade det drabbat? Ja, knappast något pensionärspar med inkomster understigande 130 000-140 000 kr. om året. Men sådant håller vi på med, och det kallar vi socialförsäkring. Det lär försvinna, och jag hoppas det. Men visst kunde man ha satt in de här frågorna i ett större socialt försäkringssammanhang och vägt lämpligheten i det ena mot skäligheten i det andra, för att försöka komma fram till ett bra system. Vi har nu fått löfte om att ett sådant arbete skall påbörjas, och jag hoppas att det blir en både snabb och grundlig översyn. I det förslag som vi nu behandlar finns egentligen två alldeles skilda motiv. Det ena har helt dominerat debatten i dag, och det är besparingsmotivet, ett budgetmotiv — här måste sparas pengar. Det är åtminstone vi på den icke-socialistiska sidan överens om. Det måste, alldeles ovillkorligen, sparas pengar. Det tvånget är så överhängande att jag inte tror att man överdriver särskilt mycket om man säger: Om vi inte nu lyckas sanera Sveriges ekonomi, finns det kanske inte någon sjukförsäkring alls om tio år. Det låter hemskt, men det är inte uteslutet. Herr Aspling, som är en ännu äldre man än jag, har talat om vad som tilldrog sig förr. Det är riktigt att vi 1956 fick i huvuddrag den nuvarande sjukförsäkringen. Men när fattades det beslut om den? Jo, riksdagen fattade, om jag inte minns fel, beslutet 1947 — det kan ha varit 1946. Men man satte ikraftträdandet till den 1 januari 1951, därför att den dåvarande socialdemokratiska regeringen gjorde bedömningen att vi helt enkelt inte hade råd förr. Vi kan önska vilken försäkring som helst, men icke ens vår Herre kan lugga en skallig, som en förnämlig medarbetare till Sven Aspling förr i världen brukade säga. När det inte finns pengar, så finns det inte, utan vi får vänta. En vårdag 1950 stod den dåvarande socialdemokratiske statsministern i riksdagen och upplyste kamrarna: Vi måste tyvärr vänta några år till. Sjukförsäkringen kan inte träda i kraft förrän den 1 januari 1956, för det finns inte pengar i samhällsekonomin. — Det var ansvarskänsla det. 1966 var både Sven Aspling och jag med i den debatt i andra kammaren som föregick beslutet om att avskaffa karensdagarna. Några till som alltjämt är kvar i riksdagen var också med. Det var inte många nuvarande ledamöter som deltog i den debatten, men några gjorde det. Jag minns inte mycket mer av denna debatt än resultatet. Men jag minns någonting som jag själv sade och som jag i dag är mycket glad åt. Jag sade: Ur rättvisesynpunkt är detta en riktig reform. Det är orimligt att halva svenska folket skall belastas med karensdagar och den andra halvan inte. Felet är bara att vi gör reformen åt fel håll. Vi skulle i stället ha försökt att införa karensdagar för dem som inte hade sådana i stället för att ta bort karensdagarna. Därmed är vi över på det andra motivet. Det finns nämligen, både i propositionen och i vårt moderata alternativ, också ett försäkringsmässigt motivkomplex. En försäkring av denna typ behöver, just som försäkring, en självrisk. Det var det Per Eckerberg menade, och jag är övertygad om att han har rätt. All försäkring måste förenas med kontroll. Att säga det är inte att komma med anklagelser eller insinuationer mot någon grupp av människor eller någon enskild försäkringstagare. Det är bara att konstatera ett faktum som har varit känt sedan man började med försäkringar över huvud taget. Den bästa kontroll som finns är den i systemet inbyggda självkontrollen, om det går att bygga in en sådan. Karin Söder sade — troligen med rätta — att en del av förklaringen till det sjunkande sjuktalet är den effektivare kontrollen från försäkringskassornas sida. Det är möjligt att det är så, men den kontrollen kan aldrig bli fullständig. Vi vill inte heller ha den fullständig. Jag har varit sjukskriven två gånger sedan försäkringen infördes 1956. Jag har båda gångerna frågat min doktor om inte han möjligen kunde skriva på intyget att jag borde vistas ute och fick vistas på annan ort. Min sjukdom har båda gångerna varit sådan att det har gått bra. Det har bl.a. den gynnsamma effekten att det då inte kommer någon från försäkringskassan och snokar för att kontrollera om jag ligger hemma i sängen. Det är ett naturligt sätt att resonera, och jag skäms inte alls för det. Vi måste ha en kontroll. Samme förnämlige förre medarbetare till förrförrförre socialministern Sven Aspling som jag citerade nyss sade en gång: En socialförsäkring bör vara så konstruerad att människor inte kan avgöra vad som är klokt — då kanske de gör det som är rätt. Om det inte går att räkna ut vad som på kort sikt och egoistiskt är det förmånligaste agerandet, kanske jag helt enkelt gör som jag bör göra, rent av råkar uppträda hederligt. Det är den bästa kontroll som man kan bygga in i en försäkring. Vi hade en sådan kontroll så länge Gunnar Biörcks i Värmdö önskade system gällde. Jag visste t.ex. att om jag när jag till försäkringskassan förhandsdeklarerade min sjukpenninggrundande inkomst höll den för låg, fick jag dålig sjukpenning om jag blev sjuk. Höll jag den för hög fick jag betala högre avgift. Vilket skall jag göra? Det kanske är lika bra att säga som det är. Detta är en bra form av kontroll i en försäkring, och den har vi förlorat. Men självrisken är också en inbyggd kontroll. Detta att det kostar något att utnyttja försäkringen är en kontroll, som det är mycket svårt att vara utan. Jag menar att vi i dag kan ha en självrisk i sjukförsäkringen och därmed få åtnjuta den bekväma, lättadministrerade och för försäkringstagarna väldigt litet störande försäkringskontroll som ligger i självrisken. Det är fantastiskt att få höra att vi fram till 1967 hade ett ”djupt orättfärdigt” sjukförsäkringssystem i Sverige —- det är Sven Asplings omdöme. Det är egentligen också fantastiskt att det på den tiden och ännu längre tillbaka — så länge det har funnits sjukförsäkring, även enskilt, i detta land — ansågs att människorna, försäkringstagarna, kunde klara en självrisk. Då hade man 50 öre i timmen på fabriken. I början av 1930-talet hade man 12 kr. i veckan i arbetslöshetsunderstöd om man var ungkarl och 17 kr. om man var familjeförsörjare. Då ansågs det att vi kunde bära en självrisk på 3 karensdagar. Och vi bar den med knot, suckar och svårigheter. Men i dag har vi inte råd. Är inte verkligheten den, trots allt vad vi må säga om sjunkande realinkomster och sjunkande standard, att den enskilde svensken i dag faktiskt har bättre råd än den svenska staten? Den svenska staten har inte utrymme för någon ökad eller ens bibehållen konsumtion, med ett budgetunderskott på en tredjedel — eller vad det är — av allt vad vi kostar på oss. Är det inte herr Palme, som snart skall upp i talarstolen, som brukar säga att var tredje lärare i skolan är avlönad med lånade pengar? Det är egentligen lika lätt att säga att vi lånar upp en wedjedel av vår sjukpenning — inte lika direkt, eftersom det inte går över budgeten på samma sätt. Men det är helt enkelt så att den svenska konsumtionen finansieras med lånade pengar. I den mån vi med karenssystemet övervältrar och omfördelar utgifter och risker i sjukförsäkringen, är det kanske ändå en mindre stötande övervältring än om vi övervältrar detta på våra barn och barnbarn, som vi gör när vi lånar till det. Jag sade att vi inte är helt nöjda med regeringens proposition, som kunde ha varit bättre. Jag tror t.ex. att det hade varit möjligt att konstruera — även om jag vet att det är svårt — ett system för självrisk som hade hjälpt oss förbi kollisionen med den internationella konventionen och hjälpt oss förbi hälften, kanske mer, av de komplikationer som vi vet stundar på arbetsmarknaden. Men vi är inte där nu. Vi har ett förslag att ta ställning till, och vi har lovat att stödja det förslaget. På en punkt vill vi gå längre: Vi vill att kompensationsnivån skall sänkas till 80 90 tvärsöver. Men då är vi tillbaka vid det rent ekonomiska motivet. Det är ingenting som försäkringen behöver. Även vid 9096 — i synnerhet kombinerat med en självrisk i början — är vi tillräckligt långt från den av allt försäkringsfolk fruktade gränsen för överförsäkring. Försäkringen behöver inte en sänkt kompensationsnivå, men statskassan behöver det f. n. Vi säger samma sak här: Vi kan klara det. Det är så nödvändigt att vi ur alla källor vi kan hitta öser pengar in i statskassan för att minska budgetunderskottet. Vi är därför beredda att säga att vi klarar oss några år med en lägre kompensation vid sjukdom. Jag har inget hopp om att få igenom detta förslag, och i andra hand stöder vi regeringens förslag, som har precis samma innebörd, fast det inte går riktigt lika långt. Herr talman! Med detta må det vara nog. Jag har försökt att, Doris Håvik, i huvudsak hålla mig till ämnet socialförsäkring. Det räcker för mig att med detta yrka bifall till den moderata reservationen nr 3, och — eftersom detta inte framgår av texten — under förutsättning av bifall till reservation nr 3 yrkar jag bifall också till reservation nr 10. Rörande övriga moderata reservationer kommer Allan Åkerlind strax att tala. För egen del yrkar jag i de delar som inte berörs av de moderata reservationerna bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nils Carlshamre sade inledningsvis att socialdemokratin ägnar sig åt en medveten och grov förvanskning av vad förslaget egentligen innebär. En enkel fråga i det sammanhanget: Rör det sig om en förbättring eller en försämring, Nils Carlshamre?

Det är den beskyllning Nils Carlshamre har gjort här ifrån talarstolen för en kort stund sedan. Jag skall inte ta upp den andra sidan av Nils Carlshamres resonemang. Vi kan väl alla säga att vi lyssnar till Nils Carlshamre som en intressant talare. Men det gäller att blicka bakom vad det är han egentligen säger. Vad har han sagt i dag? Jo, han är givetvis ute för att förbereda marken för vad som komma skall, om moderaterna får bestämma. Egentligen var det en lovsång till en helt annan inriktning av hela socialförsäkringssystemet, dvs. till privatiseringen. Det är privatiseringen som Nils Carlshamre är ute efter. Och det är helt naturligt, därför att det är ju där moderaterna i dag verkligen aktiverar sig. I utskottsbetänkandet finns två reservationer som gäller privatisering. Den ena gäller privatiseringen av tandvården. Den andra gäller privatisering av sjukvården. Med den språkliga elegans som Nils Carlshamre besitter har han egentligen talat om just detta. Det är viktigt att blicka bakom vad Nils Carlshamre egentligen har sagt. Nils Carlshamre talade om tandvårdsreformen och hur vi diskuterade den 1973. Det är inte riktigt av Nils Carlshamre att söka framställa det så att ni ville ha en 75-procentig ersättningsnivå. Även där låg ju en viktig principfråga till grund. Vi lade fram ett förslag om taxebindning av tandläkarna. Vad Nils Carlshamre och moderaterna ville ha var en tandvårdsförsäkring utan taxebindning av tandläkarna, dvs. en tandvårdsförsäkring icke i första hand för patienterna utan i hög grad utformad för intressen på den privata tandläkarsidan. Detta skall också sägas, för det går inte att resonera så enkelt som Nils Carlshamre gör här. Inledningsvis påpekade Nils Carlshamre att jag ansåg att detta var ett allvarligt beslut och ett historiskt beslut. Jag menar det. Svensk arbetarrörelse har under de 44 år, Nils Carlshamre, som vi hade möjlighet att forma politiken här i landet förvandlat socialpolitiken från fattigvård till välfärdspolitik för hela vårt folk. Det som är det djupt allvarliga är ju att den sociala nedrustning som nu pågår har tagit sikte på de grundläggande principerna för hela vårt trygghetssystem och håller på att rasera det. Det är den politiken vi bekämpar.

Herr talman! Jag skall bara ta upp några punkter där Nils Carlshamre apostroferade mig. Det gäller först tandvårdsförsäkringen i Tyskland, även om vi nu skall ta upp tandvårdsförsäkringen i ett vida större perspektiv. Det var ju så, Nils Carlshamre, att om en patient i Tyskland skulle få den vård som vi erbjuder i vår tandvårdsförsäkring, så fick han vara beredd att betala pengar vid sidan om. Det klargjordes ganska tydligt för oss, så vi behövde inte sväva i okunnighet på den punkten. Jag delar Nils Carlshamres uppfattning att socialförsäkringen kan behöva förenklas. Det var förutvarande socialministern Sven Aspling klar över, och han tillsatte en utredning som fick namnet socialpolitiska samordningsutredningen och döptes av en politisk kollega till Nils Carlshamre, en moderat, till SSU-utredningen. Under den förkortningen arbetade utredningen vidare. Den kom fram till förenklingar, och utredningens betänkande överlämnades, om jag minns rätt, i april 1979 till socialministern. Jaså, det var ännu tidigare än i april. Jag skulle just säga att utredningsresultatet har legat länge i departementet — det har alltså legat ännu längre än vad jag trodde — men det har inte kommit ut någonting från den utredningen, trots att den fått en ovanligt positiv remissomgång. Nils Carlshamre! Det där med 12 kr. i veckan och tre karensdagar är helt riktigt. Det var faktiskt så på den erkända sjukkassans tid, innan vi fick en obligatorisk sjukförsäkring, att man fick försäkra sig utifrån två kriterier. Det första var att man hade god hälsa. Det andra var att man inte hade uppnått en viss ålder —45, 50, 55 år. Åldersgränsen varierade och var olika i olika kassor. Det innebar att de som bäst behövde en försäkring stod utanför. Det var också så på den tiden att man tillförsäkrade sig det som man hade råd att betala månadsavgift för. Beloppet var mycket lågt — det låg i slutet på 1940-talet, om jag minns rätt, genomsnittligt på 1,53 kr. om dagen. Vi får väl vara försiktiga och inte vrida klockan tillbaka hur långt som helst.

Herr talman! Det är kanske inte så lätt att minnas decennier tillbaka, men det var faktiskt så, Sven Aspling, när det gäller tandvårdsförsäkringen att vi hade och har många förslag till ändringar i den tandvårdsförsäkring som Sven Aspling en gång föreslog och också genomförde. Men just den här biten om kompensationsnivån stod på alldeles egna ben. Även med den konstruktion som var föreslagen med taxebindning och allt föreslog vi att kompensationsnivån från början och från första kronan skulle vara 75 90 och inte 50 96. Och, vilket kanske var — för att använda det ordet igen — närmast unikt, vi anvisade de 0,3 90 i extra arbetsgivaravgift som behövdes för att finansiera detta. Alldeles oavsett hur man sedan konstruerade taxorna menade vi att kompensationsnivån enligt det då föreliggande regeringsförslaget var alltför låg. Men detta är överspelat. Vi har inte råd med det i dag, men så var det faktiskt. Jag beskyller inte fackföreningsrörelsen för någonting. Först och främst har jag inte fått något brev från fackföreningsrörelsen. Vi har i vårt parti en hel del medlemmar i fackföreningsrörelsen, men ingen av dem är tillfrågad. Jag har fått ett brev från ett ledarskikt, men inte ens dessa personer gör sig skyldiga till någon grov förvanskning. Jag har inte påstått det. Vad är det de säger? Jo, de säger att det här beslutet kommer att komplicera avtalsrörelsen. Och det har de rätt i. Jag bestrider inte ett ögonblick att det blir besvärligt att klara ut detta i avtalsrörelsen. Det är inte det jag kallar för förvanskning, utan vad jag kallar för förvanskning är detta predikande landet runt om de faktiska individuella effekterna, undanhållandet av den samhällsekonomiska bakgrunden och undanhållandet av vad de egna alternativen skulle betyda för samma människor som nu får betala kostnaden för en självrisk i sjukförsäkringen. Vad jag än säger, påstår herr Aspling, är det en försämring. Där kan vi nog aldrig komma överens, Sven Aspling och jag, eftersom vi har de här olika perspektiven. Med det perspektiv som jag för en stund sedan beskrev och som Sven Nr 156 Aspling anlägger på alla dessa frågor och med den djupt i ryggmärgen Onsdagen den förankrade konservatism som jag som officiell, näst intill professionell 26 maj 1982 konservativ kan avundas Sven Aspling, så ser Sven Aspling all förändring som försämring. Då är det inte stor idé att försöka enas om något Ändringar i sjuk värdeomdöme. Det närmaste vi kan komma är nog att använda det ord som försäkringen täcker båda — vare sig det är en försämring eller förbättring är det i varje fall en förändring.
Herr talman! Jag vill bara lämna en upplysning med anledning av vad Doris Håvik och även Nils Carlshamre sade. SSU-utredningens förslag lämnades till mig i månadsskiftet januarifebruari 1980 — inte 1979 som Doris Håvik sade. Det kommer efter remissomgången att inom kort presenteras här i riksdagen i form av en proposition.

Herr talman! Jag rekommenderar Nils Carlshamre att gå tillbaka till dokumenten för 1973. Det grundläggande — den fråga som verkligen var central i debatten — var att moderaterna hade presenterat det här förslaget, som såg så där elegant ut — 75 26 utan taxebindning. Vad det skulle komma att kosta patienterna talade moderaterna inte om. Det var det viktiga.

Läs skrivelsen, som riksdagens ledamöter har fått! Herr talman! Får jag sedan säga — mera för protokollet — att jag väntade att Nils Carlshamre skulle ta upp frågan om uppskovet av reformen 1950. Men det föreligger sannerligen en stor skillnad mellan då och nu. Bakgrunden var i korthet att riksdagen redan 1946 hade fattat beslut om sjukförsäkringsreformen. Den skulle träda i kraft den 1 juli 1950. På grund av att riksdagen hade beslutat uppskjuta kommunindelningsreformen, framflyttades ikraftträdandet av sjukförsäkringen till den 1 juli 1951. Detta samband är väldigt viktigt att observera. Dessutom hade det visat sig att de kostnadsberäkningar som förelåg 1946 inte alls höll. Nya kostnadsberäkningar hade företagits, och de visade att man fick räkna med en kostnadsökning på 257 milj.kr. Det var mycket pengar på den tiden. Sedan de borgerliga i vår tid verkligen satt fart på inflationen och raserat statens finanser, har sannerligen mycket förändrats i fråga om pengarnas värde. Reformen beslutades 1953 och trädde i kraft, som tidigare sagts, år 1955. Vi har alltid varit angelägna om att en stor och viktig reform är väl förberedd, ekonomiskt såväl som organisatoriskt. Att skjuta upp ett beslut är en sak. En helt annan sak är att på ett socialt orättfärdigt sätt riva upp en trygghetsreform, som är en väsentlig del i en konsekvent genomförd fördelningspolitik. Den regering vi har nu har sannerligen inte mycket till övers för en rättvis fördelningspolitik.

Herr talman! Jag dolde inte alls vad 75 76 kompensationsnivå i tandvårdsförsäkringen skulle ha kostat löntagarna 1974. Det skulle ha kostat, sade jag, löneutrymme motsvarande 0,3 20 arbetsgivaravgift. Allt det övriga är helt andra ting som vi gärna kan diskutera och som vi får tillfälle att diskutera, men detta förslag stod, som jag sade, helt på egna ben, alldeles oavsett vilket system man i övrigt valde för försäkringen. Sedan vill jag bara notera det märkliga i att 1950 och fram till 1955/56, när vi hade en socialdemokratisk regering och definitionsmässigt en solid och välskött ekonomi, då hade vi inte råd med någon sjukförsäkring. Men när vi har en av borgerliga regeringar raserad ekonomi, då behöver vi inte införa ens en självrisk. Det är ekonomisk logik det.